Herr talman! En väl utformad trafikpolitik skall tillgodose såväl näringslivets som allmänhetens behov av transporter. God kvalitet på transportsystemen när det gäller gods är en viktigt del i näringspolitiken. När det gäller persontransporter i alla dess former aktualiseras alltmer kraven också på snabbhet, komfort och turtäthet. Det var en bred politisk uppslutning för det trafikpolitiska beslutet 1979, som styrde mycket av trafikpolitiken under 1980-talet. 1980-talet har för trafikpolitikens del varit ett förlorat årtionde, sade trafikutskottets vice ordförande Rolf Clarkson anklagande, när han inledde debatten för ungefär en timme sedan. Låt mig komma med en liten påminnelse. När 80-talet inleddes var Rolf Clarkson sakkunnig i kommunikationsdepartementet under en moderat kommunikationsministers ledning. Rolf Clarkson var alltså i ganska ansvarig position när det s.k. förlorade årtiondet inleddes. Det gällde ett beslut som Rolf Clarkson och hans parti stödde i väsentliga delar. Och Elving Anderssons parti, centern, var senare i början av årtiondet med och styrde beträffande kommunikationsfrågorna. Han stod nu här och underkände politiken även under dessa år. Ja, ärligt menad självkritik är värd att uppskattas, så låt oss nu i stället se framåt. Grunderna för trafikpolitiken under 1990-talet fastställdes med bred uppslutning genom riksdagens trafikpolitiska beslut 1988. Det övergripande mål som då lades fast var: Medborgare och näringsliv i landets olika delar skulle erbjudas en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Målet har vidareutvecklats i fem delmål: tillgänglighet, effektivitet, säkerhet, god miljö och regional balans. Eftersom förutsättningar snabbt kan ändras både i stort och i smått, exempelvis omstrukturering av näringsliv, ändrade internationella förhållanden, ändrade behov och efterfrågan på persontransportsidan, kan det vara mindre lämpligt att i detalj för en lång tidsperiod framöver låsa fast utformningen av trafikpolitiken. Därför ingick i beslutet 1988 att en utvärdering skulle ske år 1992 av det då fyra år gamla beslutet. För att utveckla ett konkurrenskraftigt näringsliv finns det starka skäl att förbättra transportinfrastrukturen. En sak står då redan klar: Underhållsoch investeringsbehoven i vad gäller infrastrukturen inom vägoch järnvägssektorn är fram till år 2000 mycket omfattande. Det är dock inte möjligt att enbart över statsbudgeten anvisa medel till transportsektorn i tillräcklig omfattning för att avhjälpa de brister som finns. Huvudproblemet är av finansiell karaktär för sektorerna väg och järnväg. Även för lokal och regional kollektiv persontrafik är krav och anspråk betydligt större än de tillgängliga budgetmedel som har avsatts. Rakt igenom med andra ord: Behoven är angelägna, stora och växande, resurstillgången är också angelägen men knapp och krympt. Vägverket anför som lägsta godtagbara resursnivå en ökning med 65 miljarder kronor fram till sekelskiftet. Banverket redovisar ett kraftigt ökat underhållsbehov om 600 miljoner per år och dessutom för enbart de starkast uttalade kraven på nyinvesteringar i stomjärnvägar ett belopp om 24 miljarder kronor för tioårsperioden framöver. Beslutet 1988 utgick från 10 miljarder kronor under tio år. Trafikutskottet anser att de system för samordnad investerinsplanering som i dag gäller inte ger statsmakterna tillräckligt underlag för beslut om investeringarnas storlek och fördelning mellan olika trafikslag. Detta framgår också av propositionen. Den samordnade investeringsplaneringen måste skyndsamt vidareutvecklas. Herr talman! Långt ifrån alla resursbehov för en väl fungerande infrastruktur inom väg-, järnvägsoch kollektivtrafikområdet kan klaras över statsbudgeten. Resurser måste till via näringslivet, och avgiftsfinansiering måste också övervägas för att möta behoven. Den verksamhetsform och organisation som vägverket i dag arbetar under bör också ses över. Trafikutskottet uttalade — utan reservationer — förra året i betänkandet om trafikpolitiken att ytterligare resurser behövde tillföras trafiksektorn för angelägna investeringar och underhåll. Den proposition som vi nu behandlar bekräftar riktigheten i detta och redovisar de stora resursbehov som finns inom väg-, järnvägsoch kollektivtrafiksektorerna. Behoven har redovisats av resp. verk. Det är nödvändigt med en genomgripande bedömning av vad som från samhällets synpunkt är en realistisk ambitionsnivå för resp. trafikslag. Bedömningen får komma till stånd i ett totalt ekonomiskt sammanhang, och som jag redan framhållit anser utskottet att den samordnade investeringsplanering som krävs skyndsamt färdigställs. Här gäller det exempelvis bedömningar hur snabbtågssatsningen påverkar investeringsbehovet i vägar och flygplatser, hur utvecklingen av sjöfarten längs vår långa kusträcka påverkar behov av investeringar i järnväg och vägar. I en situation med så stort behov av men knapphet på resurser finns det inte utrymme för dubbelinvesteringar. Därför kan det vara på sin plats att i detta sammanhang nämna något om sjöfarten, som också har berörts i propositionen. Det konstateras att statliga insatser är koncentrerade till diverse rörliga kostnader för farleder. Dessa kostnader täcks genom avgifter. Medlen för fasta anläggningar är begränsade, och även här är det fråga om avgifter. Sjöfartens infrastruktur är väl utbyggd. Kapacitetsbrist är det inte tal om. Det förtjänar att understrykas vad som sägs i propositionen: ”Det är viktigt att peka på den infrastruktur som redan finns uppbyggd inom sjöfarten och som kan avlasta landtransporterna.” Sjöfarten och dess möjligheter, och att den verkligen existerar, glöms inte sällan bort i de trafikpolitiska övervägandena. Totalt drygt 100 miljoner ton passerade svenska hamnar för lastning eller lossning på fartyg 1989 efter att ha transporterats ut från eller längs med våra kuster. Det var ca 12 miljoner ton på färjor med lastbil och 7,5 miljoner ton på färjor med järnväg. Befintlig kapacitet hade, som redan sagts, kunnat svälja ännu mer. Därför är det ur alla synpunkter nu bra om det i den fortsatta planeringen för infrastrukturen verkligen och äntligen observeras och tas i beaktande de möjligheter som sjöfartens infrastruktur kan erbjuda — utan kostnader över statsbudgeten. Preciserade ramar för infrastrukturinvesteringar har presenterats av flera partier. Men ju vidare ramarna har gjorts och ju högre kraven har ställts, desto diffusare är lösningen av finansieringsfrågan. Det högsta budet ligger på 100 miljarder kronor under en tioårsperiod. Folkpartiet, som inte är så anspråksfullt, föreslår ytterligare 10 miljarder kronor över budget för järnvägar och vägar och dessutom ytterligare satsningar via lånefinansiering. Centerpartiet föreslår 40 miljarder kronor mera fram till år 2000, företrädesvis i järnvägar, och nämner bl.a. Arlandabanan och dubbelspår längs hela västkustbanan och ett antal andra banor som skall komma till under de närmaste tio åren. Miljöpartiet har funnit att 65 miljarder kronor skall nyinvesteras i järnväg under de kommande tio åren. Vpk, som partiet hette vid justeringen av utskottsbetänkandet, anser att banverkets behov för tioårsperioden, 35 miljarder kronor för underhåll och 60 miljarder för nyinvesteringar, skall styra riksdagens beslut. Ja visst, behoven är stora och överstiger den ram på 10 miljarder kronor som gavs 1988 men också de resurser som i varje fall kan tillföras över statsbudgeten. Hur det går att finna nya finansieringskällor, exempelvis näringslivsmedverkan resp. avgiftsfinansiering, kommer att påverka de ökade resurserna till landtransportsektorn, förutom det resultat som kan åstadkommas av den samordnade investeringsplaneringen som utskottet har understrukit behovet av. Som framgår av debatten framförs en rad förslag på hur näringslivsmedverkan och avgifter från trafikanter kan och inte kan tillämpas. Det gäller både järnvägar och vägar. Det finns säkert en del att hämta ur dessa förslag, och den förutsättningslösa utredning om finansieringsformer för investeringarna som regeringen initierat får pröva också dessa presenterade förslag. Storstädernas största problem vad gäller miljön är trafiken. Problemen kan åtgärdas genom bl.a. kraftigt förbättrade trafiksystem. De förhandlare som har utsetts av regeringen för att skyndsamt tillsammans med kommuner, landsting, statliga organ, m.fl. lägga fram förslag för att öka tillgänglighet, förbättra miljön osv. har en stor uppgift. Utskottet hyser förhoppningen att de högt kvalificerade förhandlare som utsetts skall finna konkreta lösningar som förbättrar trafikoch miljösituationen. Även härvidlag torde åtgärder som föreslagits i motioner och reservationer komma att övervägas av förhandlarna i tillämpliga delar. Centern, vänsterpartiet och miljöpartiet vill ha satsningar omgående trots att, som de säger, samordning och prioritering återstår. Det är inget särskilt bra råd. För att åstadkomma snabbare utbyggnad av angelägna infrastrukturinvesteringar inom järnvägsoch kollektivtrafikområdena än vad som är möjligt inom ramen för anslag till vägverk och banverk, föreslår regeringen inrättande av en infrastrukturfond genom ett engångsanslag på 5 miljarder kronor. Pengarna skulle enligt propositionen användas för att göra det möjligt att få till stånd sådana investeringar som annars inte skulle ske på grund av att projektens driftoch kapitalkostnader inte täcks fullt ut. Pengar ur anslaget skulle ge förutsättningar för lånefinansierad utbyggnad av infrastruktur genom t.ex. samfinansiering med andra intressenter. Hänsyn skulle tas till sysselsättningsläget inom byggoch anläggningssektorn vid igångsättning av objekt. Moderaterna och folkpartiet stöder inte förslaget om engångsanslag. De vill i stället ha finansiering över budget. De anser även att det är anmärkningsvärt att bemyndiga regeringen att använda 5 miljarder kronor till ändamål som är knapphändigt beskrivna. Trafikutskottets majoritet har tillstyrkt förslaget att anvisa 5 miljarder kronor som engångsanslag för infrastrukturinvesteringar. Detta beslut ligger fast, Roy Ottosson, förutsatt att utskottets förslag bifalles av kammaren vid den kommande voteringen. Sysselsättningsoch konjunkturpolitiska synpunkter bör avgöra när medlen används. Det behöver dock klarare anges till vilka ändamål anslaget skall användas. Utskottet ger regeringen till känna vissa riktlinjer. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till medelsanvisning och preciseringar om anslaget. Utskottet anför en rad viktiga punkter som regeringen i sitt förslag bör utgå från. Det gäller trafikens miljöpåverkan, effektiviteten inom transportsystemet, ökad trafiksäkerhet och tillfredsställande trafikförsörjning i alla delar av landet. Det bör gälla investeringar i stomjärnvägar, länsjärnvägar och kollektivtrafikanläggningar. Utskottet anser att anslaget även bör disponeras för investeringar i vägar som syftar till att förbättra kollektivtrafiken. Detta är viktigt, speciellt som järnväg saknas som alternativ inom inte så få områden i landet. Vägsektorn måste därför också finnas med rejält. De 10 miljarder kronor som enligt 1988 års beslut skulle investeras i järnvägar under 90-talet skall, understryker utskottet, anvisas till banverket oavsett om riksdagen anvisar 5 miljarder kronor under ett nytt investeringsanslag för infrastruktur. Det är också väsentligt, understryker utskottet, att medlen kan komma till användning så snart som möjligt. Konjunkturläget varierar i olika delar av landet. Därför bör hänsyn till överhettning i vissa områden inte få utgöra hinder för att man använder medel ur anslaget i delar av landet där sysselsättningsoch konjunkturläget inte är överhettat och där sysselsättningsläget inte kan utgöra hinder för angelägna anläggningsaktiviteter inom kommunikationssektorn. Herr talman! Resursbehoven under 1990-talet inom trafiksektorn är stora. Anslaget på 5 miljarder kronor till infrastruktursatsningen inom kommunikationssektorn kan bli ett mycket väsentligt bidrag för att stärka effektivitet, positiv trafikmiljö, trafiksäkerhet och regional balans inom transportsektorn. Andra talare från socialdemokraterna kommer senare att ta upp mer direkta frågor som gäller vägväsende och järnvägar. Jag yrkar bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 27 med undantag från en punkt som gäller ett ärende som kommer att tas upp av Olle Östrand.

Herr talman! Det som besjälar oss alla i trafikutskottet, oavsett partitillhörighet, är att vi vill gynna en sund utveckling av kommunikationerna i landet. Jag tror att det är en inställning som även präglar kommunikationsministern och hans medarbetare i departementet. Jag måste göra en historieskrivning. Under slutet av 70-talet och under den allra första början av 80-talet upplevde vi en internationell recession. De borgerliga regeringarna under den perioden hade att brottas med mycket stora underskott i statsbudgeten. Jag blir fortfarande frustrerad när jag tänker på vilka nedskärningar som hela tiden måste göras i anslagen till kommunikationer. När den internationella och den svenska konjunkturen så småningom ändrade sig och blev gynnsam har den socialdemokratiska regeringen inte visat den realistiska syn på kommunikationernas utveckling i landet som jag hade efterlyst. Därför kallar jag 80-talet för ett förlorat decennium. Vi kommer från trafikutskottets sida i samband med frågan om järnvägsanslagen att tala om för regeringen att anslagen till denna sektor är otillräckliga. Man anslår i en budget som går ihop och t.o.m. delvis går med överskott alldeles för låga anslag till kommunikationssektorn. Jag hoppas att den läxa som en majoritet i trafikutskottet vid behandlingen av anslagsfrågan gav regeringen skall bära frukt i framtiden. Men den frågan återkommer jag till. Jag anklagar den socialdemokratiska regeringen för att den under bra mycket gynnsammare omständigheter än vad de borgerliga regeringarna hade i slutet av 70-talet har försummat att realistiskt bedöma behovet av anslag på transportområdet i Sverige.

Herr talman! Jag förstår om Birger Rosqvist inte hinner med att besvara alla frågor som ställdes i de tidigare inläggen. Jag fick inte heller något svar på de frågor som jag ställde till både Georg Andersson och Birger Rosqvist. Men jag vill upprepa några av de frågor som jag menar är otroligt viktiga för den framtida transportpolitiken i Sverige. Jag citerade ur bil. 2 i den näringspolitiska propositionen på s. 231. Där finns en väldigt kort passus men inte desto mindre viktig, där det talas om att både Sveriges utlandsberoende och utvecklingen inom EG kommer att ställa krav på utveckling av infrastrukturen samt formerna för att driva densamma. Det är skrivet apropå att man talar om privatiseringar i Sverige inom framför allt järnvägen. Jag vill veta, Birger Rosqvist, mer exakt vad det är som åsyftas. Har EG ställt sådana krav på Sverige att Sverige skall privatisera, dvs. släppa in de privata företagen att äga och driva t.ex. stomjärnvägsdelar? Jag ställde också frågan om ni anser att Sverige är så fattigt att samhället behöver ta till så drastiska metoder — särskilt drastiska för att vara förslag som kommer från en socialdemokratisk regering som tidigare har velat kalla sig för en arbetarregering — att vi måste sälja ut vägar och järnvägar till privata intressen. Så ställde jag även en fråga om ni tror att trafikförsörjningen och miljön skulle bli bättre om sådana privata intressen som jag nämnde skulle få ta över inom en nära framtid. Vänsterpartiet har i den stora partimotionen, som jag har skrivit, och i andra sammanhang därefter undrat när det blir en sådan privatisering, där olika bolag kan plocka russinen ur kakan — det är tveklöst detta som det handlar om. Det är inte för att ta ett samhällsansvar på transportområdet som det privata näringslivet vill gå in och investera, utan naturligtvis i första hand för att göra vinster. Men vad händer när de har plockat dessa russin och det inte längre är lika intressant med en järnväg som är privatiserad eller en väg som t.ex. ägs av Svenska vägföreningen? Jag tycker att det är otroligt viktigt att få svar på dessa frågor. Birger Rosqvist höll ett ganska ödmjukt anförande. Det är bra. Han raljerade inte heller över vänsterpartiets förslag till väldigt stora anslag. Jag vet att Birger Rosqvist vet att pengarna behövs.

Herr talman! Det var bra besked när det gäller engångsanslaget. Jag får väl lita på det, även om man kan fråga sig varför det var struket i finansutskottets handlingar. Det här är en oerhört viktig satsning. Jag vill än en gång betona vikten av just investeringar i samhällets infrastruktur för att skapa ett samhälle där man använder resurserna på ett effektivare och på ett mera miljövänligt sätt. Det skapar också resurser för framtiden. Det är så man bygger upp välstånd. Det är oerhört viktigt att skilja på just pengar som går till investeringar av den här arten och pengar som bara går till konsumtion. Jag menar alltså att samhället bör satsa betydligt mer av sina samlade resurser på den här typen av investeringar. Jag vill även ta upp frågan om internationalisering. Jag fick inte svar på frågan varför socialdemokraterna inte vill ställa upp för att vi skall arbeta aktivt för en internationalisering av snabbtågsnätet i Norden och Europa. Anledningen till att man trycker på just denna fråga är att EGs miljöutredning om att ta bort gränserna 1993 visar på en kraftigt ökad framför allt vägtrafik, som i sin tur kommer att leda till kraftigt ökad miljöförstöring. Sveriges EG-harmonisering går precis i samma riktning, alltså en ökad vägtrafik i första hand men också ökad flygtrafik. Det leder till en kraftigt ökad miljöförstöring och ett ökat resursslöseri. Det är oacceptabelt. Ett sätt att dämpa detta och vända utvecklingen till någonting positivt är att satsa på ett gemensamt snabbtågsnät. Det måste vara en första rangens prioritet på detta. Det vore bra om Birger Rosqvist ville uttala sig i denna fråga, för det är en stor framtidsfråga på 90-talet. Birger Rosqvist sade att det var viktigt med ett förbättrat trafiksystem i städerna. Det är litet aningslöst. Vi vet att vissa trafiksystem skapar nya problem, som blir ännu allvarligare. Andra trafiksystem kan lösa problemen även på längre sikt. Jag tänker t.ex. på att kringfartsleder kan ge upphov till ökad biltrafik, ökad trafikosäkerhet och ökade utsläpp totalt sett, fast kanske inte just på den sträckan man har byggt. Där behövs en precisering.

Herr talman! Låt mig först instämma i vad Birger Rosqvist sade om sjöfarten och dess stora betydelse som en del i den totala infrastrukturen. När det sedan gäller hur de olika partierna har bedömt resursbehovet under 90-talet redovisade Birger Rosqvist de olika partiernas ambitioner. Han konstaterade att behoven klart överstiger de 10 miljarder som man talade om i 1988 års trafikpolitiska beslut. Vi var många som redan 1988 insåg att det var alldeles för blygsamt, att det var alldeles för knappt tilltaget, och hävdade att väsentligt större resurser måste fram. Jag fick den uppfattningen av Birger Rosqvists inlägg, att den här frågan skall man tackla på det viset att man först ser hur mycket pengar som det går att få fram på olika sätt och utifrån det bestämmer sig för hur mycket som skall investeras i olika vägar, järnvägar osv. Det måste väl ändå vara fel utgångspunkt. Det måste väl vara de reella behoven som styr vilken investeringsnivå vi skall ha. Människorna ställer krav, företagen ställer krav och har behov, och framför allt har miljön behov och ställer oavvisliga krav på investeringar i infrastrukturen. Det är naturligtvis dessa väldokumenterade och välkända behov som måste vara utgångspunkten. Sedan får vi se till att få fram resurser för att klara dessa investeringar. Då kan vi diskutera olika vägar: budgetanslag, olika former av extern finansiering, avgiftsfinansiering osv. Men det måste som sagt ändå vara behoven som avgör vilken nivå som investeringarna skall ligga på. I dag finns det, kanske framför allt på järnvägsområdet, ett flertal stora projekt som kommer att vara direkt lönsamma enligt de beräkningar som framför allt SJ och i viss mån banverket har gjort men som inte kommer till stånd på grund av den handlingsförlamning som för närvarande präglar regeringspolitiken på detta område.
Herr talman! Viola Claesson tog upp frågan om våra kommunikationer och vårt förhållande till EG. Jag vet att frågan om EG är mycket kontroversiell och het för Viola Claesson. Hon spinner här på ungefär samma tema som när hon nämner namnet på en stor industriledare i Sverige. Viola Claesson frågade om EG ställt detaljerade krav på vilket järnvägsägande vi i framtiden skall ha i Sverige. Jag känner ju inte till allt som sagts i överläggningarna med företrädare för EG, men det förefaller mig främmande att man i det stadium som dessa överläggningar för närvarande befinner sig i skulle ha gått in på denna fråga, som väl i sammanhanget ändå får anses vara en detalj. Det har ju över huvud taget inte varit på tal i Sverige att i någon större omfattning privatisera järnvägarna. Det är ju bara enstaka sträckor som vi talar om i detta sammanhang. Vidare frågade Viola Claesson vad som kommer att hända om vi säljer ut vägar och järnvägar och låter näringslivet plocka russinen ur kakan och ut nyttja dessa delar av infrastrukturen ett antal år. Vem skall sedan, när det hela är nedslitet, betala? frågade Viola Claesson. Jag tycker inte heller att ett sådant resonemang behöver föras i en seriös debatt. Detta är inte på något sätt aktuellt, och jag tror att Viola Claesson lugnt kan bida tiden. Jag kan inte tänka mig att vi i detta sammanhang kommer att få några som helst problem i framtiden. Roy Ottosson frågade varför vi inte är med på att införa snabbtåg i Norden. Ett enkelt svar på den frågan är att en svårighet är att Finland har en annan spårvidd än vad vi har i Sverige. Vi har inte heller ännu några förbindelser över Öresund som möjliggör snabbtåg. Av den anledningen håller vi oss avvaktande i den frågan. Elving Andersson berörde min kritik av centern för att ligga väldigt högt i sina anspråk och krav. Han säger att vi först skall redovisa behoven och att resurserna får komma därefter. Jag tycker att det är ett litet farligt resonemang att vi först skulle besluta att göra investeringar på en mycket hög nivå — det brukar sägas att man skjuter en bra bit ovanför horisonten — och i ett senare skede anvisa de resurser som behövs för att betala kalaset. Jag tror att det är bra om det finns någon balans i detta sammanhang.

Herr talman! Birger Rosqvist tycks göra gällande att jag och mina partikamrater är de enda som anser att frågan om EG är kontroversiell. Jag undrar var Birger Rosqvist hållit hus de senaste veckorna för att inte säga det senaste året. Om han noggrant hade läst de mest intressanta debattinläggen, hade han upptäckt att frågan om Sveriges relationer till EG är en av de största frågor som debatterats på politisk nivå i Sverige. Är det inte så, Birger Rosqvist? Kontroversiell är den sannerligen. Regeringen har särskilt velat visa att Sverige har haft ambitionen att gå i spetsen och t.o.m. före EG-länderna i fråga om trafikoch transportpolitiken. Detta har redan fått allvarliga konsekvenser för Sverige. En sådan anpassning kan vi diskutera litet mer ingående senare i dag, då vi skall behandla frågan om anpassning av vikter på tunga fordon. Jag vet att regeringen inser att detta kommer att leda till mycket stora ekonomiska bekymmer för Sveriges del. Jag läser inte vad som står i propositioner och andra handlingar för att uppfatta som klander. Det jag citerade, Birger Rosqvist, och ville ha ett klarläggande av när det gäller EG och Sveriges utlandsberoende har jag tagit på allvar, och jag undrade vad som ligger bakom påståendet att formerna för driften och skötseln av infrastrukturen i Sverige har samband med relationerna till EG. Georg Andersson kanske kan svara på den frågan senare, eftersom Birger Rosqvist inte gjorde det. Det är bra att Birger Rosqvist har förhoppningar på framtiden för de privata företagens inträde på t.ex. järnvägsarenan.

Herr talman! Jag tyckte att Birger Rosqvists svar om det internationella snabbtågsnätet var tråkigt. Han ansåg att man skulle avvakta, eftersom Finland har en annan spårvidd än vi, osv. Det här samarbetet handlar ju om att integrera systemen, så att man får järnvägstransporter som fungerar och går fort hela vägen. Medelhastigheten i Europa är 30 km/tim för godstransporter på järnväg. Det är inte acceptabelt. Det Birger Rosqvist sade innebär att han accepterar en ökning av avgasutsläppen från biloch flygtrafiken under de närmaste 10-15 åren med 30, 40 eller 50 26. Det är precis vad EG räknar med, och det är därför som detta är så viktigt. Jag tycker att det är direkt oansvarigt av trafikutskottets ordförande att bara vifta bort en så här viktig internationell prioriteringsoch samordningsfråga. Birger Rosqvist ville också ge sken av att det finns en motsättning mellan kraven på samordning inom olika trafiksektorer och kraven på direkta insatser på sådant som vi vet är bra ur resurshushållningsoch miljösynpunkt. Vi vet att det är nödvändigt att snabbt komma i gång med sådana satsningar, t.ex. på järnvägstrafiken och kollektivtrafiken i storstäderna. I sinnevärlden finns naturligtvis inga sådana motsättningar. Tvärtom är avsikten med den samordning som jag pläderat för att få en bättre prioritering. Birger Rosqvist erkänner själv att vi inte kan hålla på och dubbelinvestera utan på en gång måste göra de riktiga investeringarna. Slänger man ut pengar på att bygga en motorväg, undergräver man möjligheterna att bygga en bra järnväg på samma sträcka. Det är sanningen. Bygger man ut E 4 längs Norrlandskusten för flera miljarder under 1990-talet och 2000-talets början saboterar man möjligheterna att bygga Bothniabanan, som naturligtvis är mycket bättre ur resurshushållningssynpunkt och för att vi skall klara miljöfrågorna. Vidare vill Birger Rosqvist öppna 5-miljardersanslaget för väginvesteringar. Han gör det med en allmän hänvisning till kollektivtrafiken någonstans i landet. Detta är naturligtvis direkt otillständigt. Detta anslag är ju till för att få fart på investeringarna just på den miljövänliga kollektivtrafiken. Att socialdemokraterna här i riksdagen försöker luckra upp detta är det tragiskt att se. Det visar ännu en gång att betongpolitiken är mycket djupt förankrad hos socialdemokraterna. Jag hoppas att väljarna kommer att inse det framöver.
Herr talman! Självklart, Birger Rosqvist, skall vi inte först besluta om investeringar och sedan besluta om pengar till detta i andra hand. Min frågeställning är: Vad skall vara styrande för ambitionsnivån när det gäller investeringar i infrastrukturen under 1990-talet? Är det de behov som finns, de mycket väl uttalade och dokumenterade behoven från människorna, näringslivet, miljön osv., eller är det i första hand tillgången till pengar? Jag menar att behoven måste vara vägledande för ambitionsnivån. Gå tillbaka till 1988 års trafikpolitiska beslut om de 10 miljarderna. Det var ett uttryck för riksdagsmajoritetens ambitionsnivå, men vi anvisade inte dessa pengar samtidigt, utan plockade fram dem efter hand i budgetarbetet. I det skedet tyckte vi att det var en för låg ambitionsnivå. För övrigt har vi från centerns sida anvisat metoder för att klara finansie ringen av den 40-miljardersnivå som vi har sagt skall vara den ambitionsnivå som vi skall satsa på när det gäller järnvägsutbyggnad under 90-talet.
Herr talman! Viola Claesson anar konspirationer så fort man nämner EG. Hon frågar: Är det ett krav från EGs sida att man i Sverige skall sälja ut vägar och järnvägar för att få ett eventuellt samarbete eller någon form av avtal med EG? Jag tycker den frågan går för långt och har fått det svar den kan få från min sida. Roy Ottosson tog upp en rad frågor igen i sin replik. Låt mig säga något om infrastrukturfonden och att pengar bör användas för kollektivtrafik.I stora delar av vårt land finns inte möjligheter att åka på spår, utan man måste åka på väg. Vi har sagt att denna fond skall användas för investeringar i transportmedel som gynnar kollektivtrafik. Skulle då de delar av landet som inte har spår lämnas helt utanför? Det anser jag skulle vara oriktigt. Om det går en buss kanske den behöver bättre väg och bättre utrymme för att komma fram. Då är det också en kollektivtrafikanläggning. Det kanske finns en dieselmotor i tåget på spår och en annan i bussen, men kanske dieselmotorn i bussen ur miljösynpunkt är bättre än den som sitter i tåget. För att jag säger detta blir jag utnämnd till miljöbov. Det tycker jag tyder på en viss aggression från Roy Ottossons sida. Han vill hela tiden framställa andra partier, som inte tycker som hans parti i miljöfrågor, som miljömarodörer. Elving Andersson hade en fråga om de höga kraven på investeringar. Jag tycker ni har spänt bågen mycket högt i detta fall. Då bör ni också ha någon form av täckning ur finansiell synpunkt för de krav ni ställer. Jag minns hur det var när vi var framme vid 10-miljardersanslaget 1988. Mitt parti var inne på att ta ut en 25-öring på bensinen, och centern hängde med ett tag i det resonemanget. Men när det kom till kritan och beslutet skulle fattas var inte centern med på att klara den finansieringen på de 10 miljarder som det då var tal om. Nu rör ni er med betydligt större siffror, men ni har fortfarande inte nämnt hur pengarna skall plockas fram.

Herr talman! Jag har i snart två timmar lyssnat med stort intresse till den debatt som pågått här. Det finns väl inte så starka motsättningar i debatten, bortsett ifrån att olika oppositionspartier uttrycker ambitioner på olika sätt om ökade satsningar, ambitioner som dess värre inte täcks genom motsvarande vilja att vara med och betala de löften man vill ställa ut, vilket Birger Rosqvist alldeles nyss påpekade. Det får vi väl leva med. Regeringen är inte ovan vid att oppositionen unnar sig att lova mer än man kan hålla. Låt mig säga att trafikpolitik är ett fascinerande område. Jag tycker att debatten borde kunna präglas litet mera av engagemang och glädje över vad vi håller på med. Jag tycker att vissa debattörer andas för mycket pessimism och veklagan och oro. Man har svårt att se att detta är en mycket spännande sektor och att vi befinner oss i ett strategiskt och spännande skede av trafikpolitikens utveckling. Trafikpolitiken befinner sig mitt i samhällsutvecklingen. Den påverkar samhällsutvecklingen i en rad olika hänseenden. Den är ett viktgit instrument för att bygga landet. I det perspektivet tycker jag det är spännande att arbeta med trafikpolitik. Kommunikationsdepartementet firade i går sitt 70-års jubileum. Det bildades 1920. Detta gav mig anledning att titta på utvecklingen under de gångna åren. Det slog mig att det under de senaste 20 åren hänt så väldigt mycket på olika transportområden. Vi vet att antalet personbilar har ökat kraftigt, från 2,3 till 3,6 miljoner. Antalet lastbilar har fördubblats, till över 300 000. Vi har också byggt en hel del på infrastrukturen. Just nu diskuteras broar, i varje fall en bro, eller kanske två. Man kan notera att det har byggts över 3 000 statliga broar under denna period. Antalet körkort har ökat med ca 2 miljoner. Antalet flygpassagerare i landet har fyrdubblats under denna period. Vi har alltså en dramatisk utveckling.Den har naturligtvis haft mycket gott med sig. Den har gett mycket av välfärdsutveckling i landet. Men den har samtidigt skapat vissa problem som vi brottas med och skall attackera med all den kraft vi förmår. Det finns ett samband mellan ökad rörlighet och hög sysselsättning. Den ökade internationalisering som vi upplever och som jag hoppas att vi bejakar från olika utgångspunkter leder också till ökade transporter. Antalet fritidsresor ökar. Det är naturligtvis för många en del av välfärden. Jag såg i dagens tidning att miljöpartiet i någon rapport antyder en vilja att ransonera charterresor till främmande länder. Jag vet inte om jag skall ta det på allvar eller om det är ett vanligt uttryck för miljöpartisternas ambition att reglera enskilda människors privatliv. Får jag också berätta att europeiska transportministerkonferensen var samlad här i Stockholm förra veckan. Vi hade en mycket intressant överläggning. Där fanns 23 OECD-länders transportministerier representerade. En del öststater kommer nu med i detta arbete. Man kan notera att i hela området arbetar man med en motsvarande situation som vi så starkt känner också här: behov av stora investeringar på järnvägar och vägar och annan infrastruktur. Å andra sidan har man överallt otillräckliga resurser och behov att finna nya finansieringsvägar. Samma debatt förs i alla dessa länder. Man måste öka effektiviteten i transportsystemet, utveckla kombitrafiken, minska tomtransporterna, utnyttja dataoch telekommunikationer för att effektivisera transportapparaten. Vi befinner oss mitt inne i ett sådant samarbete. Det är viktigt att se detta perspektiv. Sverige är ändå ett ganska litet land, visserligen med en stor yta, men med en ganska begränsad befolkning. Vår trafikapparat är också i förhållande till Europas utomordentligt begränsad. Vi har bara 4 miljoner fordon på våra vägar mot 150 miljoner i Västeuropa. Det ger litet av perspektivet. Vi är alltså inne i ett intensivt samarbete i Europa, oavsett vilken inställning vi intar till EG-frågan. Miljökraven tränger sig på med stor kraft och måste tas med stort allvar av oss allihopa. Därför är det viktigt att vi utvecklar järnvägstrafiken. Ett instrument i det arbetet är regeringens ambition att utveckla kollektivtrafiken. Vi har gjort en utfästelse om 5 miljarder extra.

Det tycker jag är ett genombrott. Till min stora besvikelse har detta mötts av sura reaktioner ifrån en del av oppositionspartierna. De tycker detta var dåligt genomarbetat. Ja, det finns alla möjliga skäl att hitta på om man inte vill applådera. Man kan alltid klaga och beklaga. Men, som Birger Rosqvist påpekade detta ligger fast och utgör en väldigt viktig del i framflyttningen av positionerna när det gäller kollektivtrafik och järnvägar. Men trafikpolitiken har också andra mål. De regionalpolitiska målen får inte glömmas bort. I denna proposition har vi ställt trafikens infrastrukturfrågor i ett näringspolitiskt perspektiv. Vi är starkt medvetna om att skall vi få en utveckling av näringslivet, effektiva företag, ökad konkurrenskraft, ökad tillväxt, så måste vi ha en effektiv trafikapparat. Vi måste investera rätt, använda pengarna på ett bra sätt när det gäller trafiken. Det betraktas av vissa debattörer närmast som fult, har jag förstått. Vänsterpartiet och miljöpartiet vill inte riktigt erkänna och se detta sammanhang. Men om vi inte klarar att öka tillväxten, vad skall vi då finansiera med i fortsättningen? Det är den avgörande frågan. Vi kan naturligtvis omprioritera. Men viljan att minska på olika sektorer är ju inte påfallande stor i riksdagen — och inte annorstädes i samhället heller. Trafiken och transporterna är en viktig del i våra möjligheter att öka tillväxten och konkurrenskraften. Sverige är ett land med långa avstånd. Vi befinner oss i ytterkanten av Europa. Därvid har vi en konkurrensnackdel. Den måste vi så långt möjligt kompensera med ett effektivt transportsystem. Det är därför vi har velat ställa in trafikpolitiken och infrastrukturfrågorna i ett näringspolitiskt perspektiv. När vi då konstaterar att vi inte har möjlighet att över statsbudgeten klara dessa stora och växande behov, har vi sagt att vi måste finna nya finansieringsformer. Till min glädje bejakas detta av en bred majoritet i riksdagen. En utredning är tillsatt och skall redovisa resultat redan i oktober. Vi har alltså inget långhalande med frågorna. Vi har beslutat ge ett uppdrag att se över kostnadsansvaret för olika trafiksektorer för att få ett rättvisande kostnadsansvar. Det måste av och till göras sådana analyser. Regeringen har gett transportrådet i uppdrag att se över och lämna en rapport beträffande samordnad investeringsplanering. Även denna rapport vill vi ha fram inom kort. Vi är involverade i ett mycket intensivt internationellt samarbete i euro peiska transportministerkonferensen. Vi har inbjudit denna, tillsammans med östeuropeiska transportministrar, till ett möte i Stockholm den 1 oktober för att diskutera trafikoch miljöfrågor. Vi kommer att ha en hearing med ledande biloch oljeproducenter i världen i Paris den 21 november för att diskutera utvecklingen av bilarna och få fram miljövänligare bilar. Detta är en avgörande fråga om vi skall klara bättre trafikmiljö. Vi behöver renare fordon och renare bränsle. Jag är optimistisk i det avseendet. Storstadsförhandlare är tillsatta för att ge underlag till lösning av transportoch kollektivtrafikfrågorna i de tre storstadsregionerna. Det är således ett brett batteri av åtgärder som nu vidtas från regeringens sida. Detta arbete vi är involverade i skall ge oss — det är jag övertygad om — instrument att arbeta offensivt och kraftfullt när det gäller att utveckla transportapparaten och att tillgodose höga miljökrav på detta område. Av det som sagts i debatten skall jag inte nu kommentera så mycket. Jag vill konstatera att Rolf Clarkson har fått svar på sitt påstående om den försummade trafikpolitiken. Där är det kanske inte så mycket att tillägga. Kenth Skårvik talade om att det tar tid att få förståelse. Vi tycks vara ganska eniga. Det är väl bra på många områden. Trafikpolitik är ett arbete med mycket långsiktiga verkningar. Vi får ikläda oss ett ganska stort mått av tålamod. De insatser vi gör i dag ser vi inte alltid resultatet av omgående. Om vi kan börja bygga Arlandabanan nästa år, kan vi kanske trafikera den 1995—1996 i bästa fall. Viola Claesson beklagar sig som vanligt i olika hänseenden över regeringen, framför allt miljöarbetet. Inget nytt har framkommit i Viola Claessons inlägg i dag, tycker jag. Miljövinster finns att hämta på kort sikt, säger Viola Claesson. Om det vore så lätt! De snabbaste miljövinsterna, tror jag man kan säga att vi har vunnit genom införandet av bestämmelser om katalytisk avgasrening och bestämmelser när det gäller tunga fordon. Låt mig bara påminna om att den kostnad vi tagit på oss i det svenska hushållet när det gäller katalytisk avgasrening kan uppskattas till ca 4 miljarder, som vi tagit ut genom ökade kostnader på bilismen. Roy Ottosson tar naturligtvis in det han kallar en bilbro i resonemanget och använder beteckningen en vidrig miljöpolitik.

Det tycker jag är en mycket viktig aspekt på denna fråga. Därmed är det också ett svar på begäran om att satsa på ett internationellt järnvägssamarbete. Det är i det perspektivet en fast förbindelse med Danmark skall ses. Elving Andersson gjorde ett märkligt påstående. Han sade i en replik att vissa projekt på järnvägsområdet är lönsamma, men de förhindras på grund av regeringens handlingsförlamning. Jag vill fråga: Vilka då? Om Elving Andersson kan ge exempel på sådana projekt skall jag omgående gå hem till departementet och vidta åtgärder för att sätta fart på arbetet kring de projekten. Problemet är att flertalet av de järnvägsprojekt som är motiverade och önskvärda inte är företagsekonomiskt så lönsamma att finansiärer finns att plocka på hyllan. När man talar om att sälja obligationer för att göra projekten möjliga, måste man komma ihåg att de som skall köpa dessa obligationer vill ha en avkastning. Då är vi tillbaka till utgångspunkten att det till sådant som är företagsekonomiskt lönsamt finns pengar att sätta in, det går lätt att låna pengar till det. Men med sådant som inte är företagsekonomiskt lönsamt blir det problem. Det är i de fallen vi måste föra in statsmedel. Det är där de begränsade resurserna på ett sådant påtagligt sätt gör sig gällande även i den här diskussionen. Låt oss erkänna dessa fakta. Finns det, Elving Andersson, exempel på lönsamma järnvägsprojekt som inte har kunnat komma till stånd vill jag gärna ha besked om vilka de är.

Herr talman! Det fanns en enda ny del i Georg Anderssons debattinlägg som jag inte har hört förut. Jag hoppas att det kan komma att betyda någonting i praktiken också. Georg Andersson säger att han har upptäckt att transportpolitiken är ett mycket fascinerande område. Det är spännande. Vi är inne i ett strategiskt skede, såväl nationellt som internationellt. Bra, Georg Andersson. I förra årets debatt kände jag precis detsamma. Jag gör det nu också. Jag är mycket glad över att jag får arbeta med partiets trafikpolitik. Jag ville visa en del av den framtidsvision som var min och stora delar av miljörörelsens. Bl.a. lät det så här: ”Tänk er alternativet att SJ ligger i hela svenska folkets händer, Georg Andersson!” Detta var i maj förra året. ”När alla avgångar är röda och krassa lönsamhetsprinciper döda, när SAS och Indevoskolade direktörer är ett minne blott, när regeringen inte vågar svika ingångna löften och det järnvägserfarna SJ-folket får släppa loss sitt engagemang och allt sitt kunnande! Låt oss göra en tur in i en framtid som många längtar efter! Följande har hänt — hur pass realistiskt det är beror på oss allesammans.” En del av det jag tog upp i den beskrivning som gällde för 80-talet handlade om att många i Sverige hade rest till andra järnvägsinriktade länder för att lära mer och för att föra hem nya friska idéer på detta fascinerande område. Det gamla regeringsdokumentet Trafikpolitiken inför 90-talet gick snart samma väg som SJ-direktörerna. Ett nytt program såg dagens ljus. Kraven på en ledning med politiskt ansvar och erfaret järnvägsfolk drevs igenom, för nu hade socialdemokrater runt om i landet äntligen insett vems frihet den fria konkurrensen egentligen handlade om. Plötsligt blev det ute att vara Feldt och inne att rensa bort alla nyliberala idéer ur svensk politik. I det nya projektet för framtiden skulle spårbunden trafik alltså bli transportsystemets viktigaste pulsåder. Den skulle komma att kompletteras med en mängd olika flexibla kollektiva transporter, anpassade efter människornas behov. Jag menar att det var en nära nog heltäckande framtidsvision på detta fascinerande område som jag presenterade. Vad sade Georg Andersson då? ”Låt mig bara under den sista svindlande minuten kortfattat kommentera Viola Claessons uttalanden. Hon gjorde eskatologiska utflykter. Vpk:s trafikpolitik passar nog bäst långt bortifrån verklighetens domäner.” Tack för utvecklingen, Georg Andersson! Det bådar gott för framtiden.

Herr talman! Det är bra att kommunikationsministern går upp och tar debatt. Det behövs en del klargöranden. Men på en punkt avvek han skarpt från det Birger Rosqvist sade. Det gällde de högre ambitionerna inom trafiksektorn hos flera oppositionspartier, däribland miljöpartiet. Georg Andersson sade att ambitionerna inte täcks finansieringsmässigt av oppositionspartierna. Så sade inte Birger Rosqvist. Jag kan för miljöpartiets del påpeka att vi har full täckning för de förslag vi lägger fram. Det är oerhört viktigt att man är beredd att göra de prioriteringar det handlar om. Det innebär naturligtvis att vi får hålla igen mycket hårt på många andra områden. Det innebär också att vi har fått acceptera att utnyttja miljöavgifter och att använda dem till sådana här satsningar. Det gäller högre miljöavgifter än regeringen hittills har varit beredd att ta ut. Finansieringen finns. Jag rekommenderar ministern att läsa vår budgetmotion i detta ärende — då kommer han att se att det är på det sättet. Visst är trafikområdet ett mycket spännande område. Därför är det otroligt viktigt att man följer upp hur investeringarna görs. De investeringar som nu görs i vägoch järnvägssystemen samt inom trafiksektorn över huvud taget spelar en mycket stor roll för det som kommer att hända i framtiden, inte minst på miljöområdet. Här konstaterar jag att kommunikationsministern gled över miljöfrågorna mycket lättvindigt. Det är ett mycket stort problem hur man skall klara reduceringen av kväveoxidutsläppen till den nivå som naturen kräver, vilket betyder 50, kanske upp till 70 90 av utsläppen. Likadant är det med koldioxidutsläppen. De skall också ned i samma storleksordning. I regeringens förslag finns inte ett spår av hur det skall gå till. Tvärtom — när man analyserar de sammantagna förslagen upptäcker man att utsläppen snarare tenderar att öka, trots ökade reningsinsatser när det gäller kväveoxider. Koldioxider går inte att rena. Det vore bra om kommunikationsministern ville ta upp denna fråga litet mer seriöst, annars tror vi inte mycket på er miljöpolitik. Det gör uppenbarligen inte SSU heller, för övrigt. Även den flygrapport som miljöpartiet lade fram i går kan jag rekommendera kommunikationsministern och övriga på departementet att läsa. Den visar på just hur man kan klara flygtrafikens miljöproblem. Bl.a. charterflyget tas upp som ett exempel på flygverksamhet som kan ifrågasättas ur resurshushållningssynpunkt. Däremot har vi inte föreslagit någon detaljreglering av människors privatliv. Det har vi inte gjort på något område under de år som jag har suttit med i riksdagen och i miljöpartiets ledning. Det är sex år nu. Detta är ett fullkomligt befängt påstående. Jag kan bara peka på att vi faktiskt redan har en charterskatt, att man kan laborera med flygtillstånd. Man kan flytta charterflyg till Göteborg osv. för att dämpa utvecklingen.

Herr talman! Georg Andersson, liksom Birger Rosqvist, tog upp engångsanslaget på 5 miljarder och ansåg att vi från oppositionen hade varit både griniga och sura i det sammanhanget. Jag hade inte tänkt beröra detta, för det skall Hugo Bergdahl göra senare, men jag vill nämna att jag inte alls tror att vi var sura och griniga när det gäller de tankarna. Framför allt för oss i folkpartiet, som har föreslagit ytterligare 10 miljarder, vore de här 5 miljarderna angelägna, men på det sätt som de föreslogs från början var det inte bra. Inte ens Gunnel Färm, Georg Anderssons statssekreterare, kunde inför utskottet ge en riktig förklaring till vad det ursprungliga förslaget innebar. Att det inte var bra bevisas också av att ni sedan ändrade det till att i stället bli ett engångsanslag. Men vi tycker fortfarande inte att vi har fått någon vettig förklaring till hur pengarna skall användas. Vi hoppas att ni kommer tillbaka med ett förslag i nästa års budget där det sägs vad pengarna skall användas till. Från vår sida anser vi att det inte funnits någon vettig förklaring från början till hur pengarna skulle användas, och det tror jag att regeringen och även utskottets socialdemokratiska ledamöter var helt överens med oss om. Georg Andersson sade också i sitt inledningsanförande här att oppositionspartierna har lagt fram förslag om höjningar av anslagen, en del mer och en del något mindre, men betydligt högre än vad socialdemokraterna har gjort. Han tillade att det kunde man tillåta partierna att få leka med — jag kommer inte ihåg om det var exakt det uttrycket han använde, men det var någonting åt det hållet. Jag vill då bara deklarera att från folkpartiets sida är det inte någon lek med siffror eller nojs på något sätt, utan det är mycket allvarligt menade siffror vi lägger fram sedan vi tittat tillbaka på vad som hänt med infrastrukturen förut och den utbyggnad som skett av järnvägarna. Vi anser att det behövs mer pengar, och jag vet att kommunikationsministern och socialdemokraterna i det fallet har samma uppfattning som vi. Det behövs mer pengar, och jag hoppas att det skall komma. Jag sade också i mitt huvudanförande att vi ser det som angeläget att det blir breda lösningar i fråga om infrastrukturen, och det sade även kommunikationsministern. Jag hoppas nu att vi verkligen skall kunna stå på en bred plattform när det gäller infrastrukturens utbyggnad i framtiden. Det är något som alla partier har ett ansvar för.
Herr talman! Det var en intressant exposé som kommunikationsministern gav om en del av utvecklingen de senaste 20 åren: flyget hade fyrdubblats, bilarna hade blivit väsentligt många fler, likaså körkortsinnehavarna, osv. Men det fanns inga uppgifter om t.ex. järnvägstrafikens utveckling. Det kanske hade varit intressant att sätta in i det perspektivet. Kommunikationsministern menar att vi var litet gnällspikar när vi klagade på underlaget för beslutet om den s.k. infrastrukturfonden. Men kommunikationsministern måste väl ändå hålla med om att det var ett oerhört magert beslutsunderlag som riksdagen fick. 5 miljarder är trots allt en rejäl summa pengar, som avhandlades på mindre än en halv sida i propositionen. Det framgick inte efter vilka principer pengarna skulle användas och vem som skulle administrera dem. Det sades egentligen inte vad de skulle användas till, vilka begränsningar som fanns, om beloppet skulle vara en del av de tidigare beslutade 10 miljarderna eller om det var extra pengar, osv. Det här föranledde då att majoriteten i utskottet, inkl. kommunikationsministerns partikamrater, fann sig föranlåten att dels direkt i utskottstexten ge ett antal riktlinjer, dels begära att regeringen måste återkomma med väsentligt klarare riktlinjer i fråga om hur de här resurserna skall användas. Vi har ställt upp på anslaget, men vi har varit kritiska mot det underlag som fanns, och det är inte något uttryck för att vi är sura eller griniga, utan det är för att vi tycker att det är viktigt att verkligen veta vad vi beslutar om. Det måste finnas rejäla beslutsunderlag, rejäla riktlinjer, osv. Georg Andersson frågade mig vilka projekt som är lönsamma. Man måste naturligtvis till att börja med skilja mellan det företagsekonomiskt lönsamma och det samhällsekonomiskt lönsamma. Jag pratar om lönsamma projekt i största allmänhet. Ett exempel på projekt som är företagsekonomiskt lönsamma är Arlandabanan. Där har det nu äntligen givits klartecken i princip för att man skall försöka få till stånd en bolagsbildning eller på annat sätt få fram en finansiering. Det är naturligtvis sådant som borde ha gjorts långt tidigare. Väldigt många av övriga projekt som redovisas av framför allt SJ och också av banverket är klart samhällsekonomiskt lönsamma, med de beräkningsmetoder som i dag finns. Då är det min uppfattning att i de nuvarande beräkningsmetoderna undervärderas dessutom miljökostnader och miljövinster. De väger inte tillräckligt tungt i dagens beräkningsmodeller. Därför hävdar jag att det finns ett stort antal projekt som är lönsamma men som inte kommer till stånd, såvitt vi kan se ännu. Sedan pratas det om ambitionsnivåer och vilken ambition man har. Vi har från de olika oppositionspartierna redovisat vår ambition på det här området. Men vilken ambition har egentligen regeringen inför 90-talet när det gäller att satsa på infrastrukturen och satsa på järnvägar? Är det de 10 miljarderna som det talades om i 1988 års trafikpolitiska beslut plus de 5 miljarder som nu kommer i form av ett engångsanslag? Stannar regeringens ambitioner vid det? Eller vilken är egentligen regeringens ambitionsnivå på det här området?
Herr talman! Jag väntade tills kommunikationsministern var färdig med sitt anförande innan jag begärde replik, för jag tycker att en debatt inte skall hållas för debattens egen skull utan bara om man upptäcker verkliga meningsskiljaktigheter. Det gjorde jag egentligen inte mer än på två områden, och dem skall jag nu beröra. Georg Andersson sade att trafikpolitik är långsiktig politik. Ja, det var just från det perspektivet som jag angrep den socialdemokratiska regeringen för att ha gjort 80-talet, då det ju övervägande har varit en socialdemokratisk regim, till ett förlorat decennium. När statsfinanserna har förbättrats har re geringen inte gett anslagen den storlek som de borde ha fått, och det är detta som vi i dag diskuterar i två delavsnitt, en järnvägsdebatt och en vägdebatt. Min partikollega Görel Bohlin kommer senare att svänga färlan över kommunikationsministern, hoppas jag, när det gäller att fördöma den allvarliga kapitalförstöring som ni medverkar till när det gäller vägnätet, och jag kommer att kritisera regeringen för det sätt varpå den betraktar utformandet av järnvägspolitiken. Men vad är vi överens om? Såvitt jag förstår, är de gamla ”normala” partierna här i riksdagen, socialdemokraterna och de borgerliga, överens om att det skall vara mer konkurrens och mer avreglering, för detta gynnar de enskilda medborgarna och näringslivet. De får lägre kostnader, och vi får bättre service. Vad som skiljer oss i trafikpolitiken i dessa avseenden är den takt varmed detta skall ske och i vilken utsträckning. Där är vi inte alls överens med socialdemokraterna, men det är fråga om en realistisk inställning, och det har i påtagligt många delfrågor varit en samsyn mellan vårt parti och regeringen också i de här avseendena. Däremot är det ju, som man utan vidare kan konstatera i dagens debatt, herr kommunikationsminister, en väldig skillnad mellan å ena sidan oss fyra partier, som jag nämnde, och å andra sidan vänsterpartiet och miljöpartiet, som ju vill ha en helt annan sorts reglering och styrning av trafiksystemen och transportsystemen i landet. Därför blir en debatt snedvriden när man inte kan gå i direkt kamp med dem om deras synpunkter. Jag menar att om inte vi får en mera realistisk syn på hur vi skall stärka infrastrukturen i landet, förlorar vi i långa loppet den goodwill som trafikpolitiken kommer att ha i det allmänna medvetandet under 90-talet och tills vidare. Trafikpolitiken är, som kommunikationsministern sade, en av 90-talets stora samhällsfrågor, och det ansvaret måste vi leva upp till.

Herr talman! Viola Claesson hittade en nyhet i mitt inlägg. Tyvärr kan jag inte säga detsamma när det gäller hennes inlägg. Viola Claesson påstår att hon visst har varit glad. Jag noterar att hon har en eminent förmåga att dölja sin glädje, i varje fall i debatter om trafikpolitiken. Roy Ottosson sade: Visst har miljöpartiet en finansiering i detta avseende. Jag skall dock inte gå in i en detaljdiskussion om den saken. Vad jag kan konstatera är att det inte finns någon samlad opposition bakom ett finansieringsalternativ. Det är ganska meningslöst att lägga fram olika bud när det gäller ökade insatser, om det samtidigt finns lika många bud om hur insatserna skall finansieras. Det kan inte bli något riksdagsbeslut på den grunden. Nu överlåter riksdagen så att säga med varm hand till regeringen att återkomma med förslag till finansiering. Vi får naturligtvis, som vanligt, ta på oss den uppgiften. Den är inte lätt. Men det här skall ju genomföras. Jag glädjer mig minsann inte beträffande miljöfrågorna, Roy Ottosson. Jag tycker att jag ganska kraftfullt betonade dessa. Särskilt pekade jag ju på det internationella ansvaret men också på vad vi faktiskt har gjort och som är av stor betydelse när det gäller reningen av utsläppen från bilarna. Sedan kan jag tillägga att vi är i full färd med att arbeta fram en miljöpro position. Denna skall presenteras under nästa riksmöte, och där kommer trafikoch miljöfrågorna att utgöra en väldigt viktig del. Slutligen något om charterresorna, Roy Ottosson. Jag skall inte bråka om den saken. Men av ett tidningsreferat som jag läste i morse fick jag ett intryck av att ni på något sätt vill hindra människor att på sin semester till varmare länder ta flyget. Nu säger Roy Ottosson att detta kan i frågasättas. Ja, men vad är det då som gäller? Vad avser ni alltså att göra för att begränsa flyget i det sammanhanget och därmed också människors frihet? Detta är ett dilemma. Ni i miljöpartiet vill alltså begränsa trafiken. Ändå vill ni ge ett intryck av att alla friheter och alla utvecklingsmöjligheter för näringsliv och sysselsättning behålls. Men det är ju det dilemmat som vi arbetar med och som gör att vi måste gå i clinch i diskussionen. Det finns otvivelaktigt en motsättning mellan å ena sidan vårt tillväxtmål, den utvecklingspotential som vi vill utveckla, och å andra sidan de restriktioner som vissa nödvändiga miljökrav förmed sig när det gäller trafiksystemet. Jag tror att det enda sättet för oss att gemensamt komma fram till en lösning är att vi erkänner denna konflikt. Så något om de 5 miljarderna, Kenth Skårvik! Det finns ingen anledning att bråka om den saken. Det är ganska klart att det här är ett engångsanslag. Att det är extrapengar tycker jag också har framstått helt klart. Nu har utskottet, som sig bör, diskuterat frågan och anlagt vissa synpunkter på inriktningen i detta sammanhang. Man har bett regeringen att återkomma till detta. Det skall vi självfallet göra — det var ju också utgångspunkten. Elving Andersson tycker att jag missade att beskriva järnvägens utveckling när jag lämnade min exposé över vad som hänt under de senaste 20 åren. Ja, det är riktigt. Det är att beklaga att järnvägen inte har haft en utveckling motsvarande den som varit på andra områden. Jag tänker då på landsvägstrafiken och flyget. Men under nämnda år har det ju varit olika regeringar. Vi har väl ett gemensamt ansvar för försummelsen på detta område. Men det gäller för den delen också övriga Eurpa. Nu händer dock saker. Vi investerar ju på järnvägens område. Vi bygger nya järnvägar för första gången på decennier. Vi gör satsningar och utvecklar nya system beträffande befintliga spår. Det handlar om nya vagnar. Dessutom är trafiken med snabbtåg till Göteborg snart i gång. Stationshus rustas upp. Det är alltså en ganska fascinerande utveckling på järnvägens område. Men det dröjer naturligtvis en viss tid innan vidtagna åtgärder får fullt genomslag. Vidare har vi för första gången på mycket länge kunnat konstatera att järnvägstrafiken faktiskt redovisar ett visst överskott. Vi har inte förhalat arbetet med Arlandabanan. Tvärtom har vi mycket energiskt tryckt på för att få fram en finansiell lösning. Det här är inte så enkelt. Det är inte självklart att det är en företagsekonomiskt lönsam investering. Om så vore fallet skulle det har gått mycket snabbare för banverket att hitta en finansiell uppläggning beträffande insatsen. Vilken ambitionsnivå har då regeringen? Riksdagen har lagt fast en ambitionsnivå när det gäller järnvägssatsningar på stomjärnvägar. Det blir nu en höjning med de 5 miljarderna från regeringens sida. Dessutom söker vi nya finansieringsformer för att klara väsentligt utökade insatser i fråga om järnvägar och vägarnas infrastruktur. Mycket stora behov föreligger. Men det är inte särskilt meningsfullt att bara lägga fast en ambitionsnivå och säga att det och det skall göras om det inte samtidigt går att redovisa hur det hela skall finansieras. I och med utredningen om alternativa nya finansieringsformer får vi, menar jag, ett bättre underlag när det gäller att ange realistiska ambitionsnivåer för de närmaste åren på de här områdena. Slutligen vänder jag mig till Rolf Clarkson, som klagar över det förlorade 80-talet. Men kom ihåg, Rolf Clarkson — det kan verka litet tjatigt, men det behövs tydligen en påminnelse — att vi fick påbörja 80-talet med att betala de nära 90 miljarder i budgetunderskott som de borgerliga regeringarna hade dragit på oss. Hade vi haft de pengarna att röra oss med, skulle vi ha kunnat göra ganska så mycket mer t.ex. när det gäller infrastruktursatsningar. Att tala om att mycket litet har gjorts efter 1982 är nog att kasta sten i glashus. Vi har faktiskt gjort fantastiskt mycket i och med att vi har återställt balansen i budgeten. Nu kan vi betala för vad vi gör i framtiden, och så skall det vara. Vi skall inte lova mer än vi kan hålla.

Herr talman! Jag måste börja med ett klarläggande. Jag avslutade mitt förra inlägg med att tacka Georg Andersson för utvecklingen. Jag syftade då på den förändring hos kommunikationsministern som jag har lagt märke till. Jag jämförde tidigare debatter med den debatt som vi för i dag. Men nu tar jag tillbaka allt som jag sade. Det gäller faktiskt inte ens på det personliga planet, för kommunikationsministern är lika arrogant i år som förra året. Det har han väl rätt att vara. Det är ingen idé att diskutera vars och ens beteende. Men det skulle vara mera förlåtligt om Georg Andersson åtminstone gav sig in i sakdiskussioner. Jag skall ge Georg Andersson en chans att utveckla detta i sitt slutinlägg. Men då har jag inte rätt till ytterligare replik. I och för sig kan det komma något nytt sarkastiskt — men strunt i det! Vad är realistiskt när det gäller järnvägens behov? Är det de 40 miljarder i nyinvesteringar som, kan man väl säga, SJ och Stig Larsson först av alla gick ut med på detta område? Det gäller de statliga verken och de inblandade parterna. Eller är det den summa som egentligen låg bakom Stig Larssons utspel, alltså de 92 miljarder som han hade i bakfickan men som han inte vågade ta fram förrän på senare tid? Är det alltså 92 miljarder som behövs för nyinvesteringar fram till år 2000? Eller är det de tre mycket märkliga alternativ som banverket har presenterat? Man lyder regeringens order. Regeringen har ju sagt att det inte blir mer än 10 miljarder på tio år. 10 miljarder är ett alternativ. Sedan är det 20 miljarder och 30 miljarder. Men sedan gäller det också den behovsinventering som banverket har gjort på beställning av regeringen. Man säger ju att det behövs 60 nya miljarder för nyinvesteringar fram till år 2000 och 35 miljarder på underhållssidan, eftersom underhållet redan nu visar sig vara så otroligt eftersatt. Sammantaget blir det 95 miljarder som måste till. Såvitt jag förstår, efter att ha tagit del av de socialdemokratiska inläggen i den här debatten, är Sve rige inte så fruktansvärt fattigt att det inte skulle gå att frambringa de här pengarna. Problemet är i stället att näringslivet vill vara med och tjäna pengar på bl.a. järnvägen. Men pengarna till investeringar kan inte gå via statsbudgeten. Det är tydligen inte tänkbart ens för regeringen. Detta måste ske på ett helt annat sätt. Det är — för att använda Rolf Clarksons ord — de gamla normala partierna som har den här synen. Det ni tillsammans med socialdemokraterna har framfört tycker jag vittnar om ett otroligt konservativt tänkande. Vidare tycker jag inte att ni skall kivas om de 5 miljarderna. Visa i stället bl.a. mig litet tacksamhet! Jag var ju en av de första som i debatten påpekade — och därmed chockerade jag också Birgitta Dahl — att de 5 miljarderna från början inte var ett nytillskott utan att de var avsedda för att fylla luckor när det gäller den miljard per år som regeringen inte hade satsat.

Herr talman! I mitt inledningsanförande klargjorde jag hur vi i miljöpartiet avser att begränsa trafiken på vägar och i luften med hänsyn till de miljömål som vi anser att det är helt nödvändigt att uppnå. Det är då fråga om ganska omfattande åtgärder. Det gäller t.ex. de investeringar som det talas så mycket om. Investerar man i en infrastruktur som är miljövänlig, som syftar till en miljövänlig trafik, stimulerar man samtidigt en positiv utveckling. Jag nämnde detta med miljöavgifter och gröna skatter. Genom att utnyttja marknadsekonomin kan man den vägen stimulera framväxten av ett miljövänligare och energieffektivare transportsystem. Den mycket begränsade höjning av bensinskatten som genomfördes i vintras har fått positiva effekter så till vida att bensinförbrukningen har minskat med 5 70. Det här är bara ett konkret exempel på att det som jag har framfört är realisiskt. Vidare har ju miljöavgiftsutredningen lagt fram en lång rad förslag på det här området, och dessa bör tas till vara och utvecklas. Jag har också pekat på samhällsplaneringens roll när det gäller att samordna bostäder, arbetsplatser, kollektivtrafikanläggningar etc. på ett sådant sätt att människor t.ex. inte behöver ta bilen för att fara till jobbet eller för att åka och handla. I stället kan en miljövänlig kollektivtrafik utnyttjas. Det skulle man självfallet vinna mycket på i ett område som t.ex. Stockholm. Det behövs alltså en samordning av investeringar, miljökonsekvenser och annat. Jag har aldrig föreslagit en detaljreglering när det gäller enskilda personer. Det är ett påhitt av våra politiska motståndare. Självfallet gör vi också konsekvensanalyser av våra egna förslag vad gäller ekonomi, effekter på miljön etc. Det är utifrån de konsekvensanalyser av våra förslag som vi har låtit experter göra som vi påstår att sådana här åtgärder kan ge vissa effekter. Vi tycker att det är så man måste jobba om man tar ansvar för sin politik. Kommunikationsministern hänvisade till kommande miljöproposition. Det är klart att det blir väldigt intressant att ta del av den. Det är ju väldigt många och mycket stora miljöproblem som måste lösas och som man redan under förra valrörelsen lovade att lösa. Men jag kan bara konstatera att regeringen hittills inte har gjort särskilt mycket för att lösa de miljöproblem som trafiken förorsakar. Ett beslut om en Öresundsbro skulle medföra en kraftigt ökad vägtrafik. Men redan nu är vägtrafiken ett av de största problemen såväl på Själland som i Skåne och stora delar av södra Sverige. Att genomföra ett sådant här projekt skulle vara fullständigt bakvänt. Dessutom handlar det om 13 miljarder. Det hjälper inte att en järnväg samtidigt dras över Sundet. Det är ändå biltrafiken som växer snabbast. De som är engagerade i miljöprojektet för sydvästra Skåne och även andra — t.ex. Svenska naturskyddsföreningen och SSU — har påpekat detta. Det borde regeringen vid det här laget känna till.
Herr talman! Kommunikationsministerns sista släng till mig var väl magstark. Under de sex borgerliga regeringsåren hade regeringarna att kämpa med stora budgetunderskott. Detta skedde med i stort sett oförändrat skattetryck. Sedan 1982, under större delen av 80-talet, har den socialdemokratiska regeringen dels kraftigt höjt skatterna och skattetrycket, dels kunnat njuta av en stark ekonomisk uppgång både i Sverige och utomlands. Saken är därmed återställd i sin rätta nivå, allting är nämligen relativt. Under de borgerliga åren med svåra ekonomiska förhållanden var anslagen till infrastrukturen i förhållande till bruttonationalprodukten större än under de socialdemokratiska regeringsåren under resten av 80-talet.

Herr talman! Faktum kvarstår dock, Rolf Clarkson, att när den socialdemokratiska regeringen tog vid hade vi att klara ett budgetunderskott på nära 90 miljarder. Jag sade att det är litet tjatigt att behöva påminna om det, men det kan vara nödvändigt eftersom vi nu angrips för att vi inte har satsat ännu mera på infrastrukturen under dessa år. Det var en gigantisk uppgift att klara den ekonomiska situation som vi befann oss i. Man kan tycka mer eller mindre synd om de borgerliga som hade att hantera de sex åren. Jag skall nu inte involvera mig i en diskussion om varför det var så synd om dem under dessa år och varför den ekonomiska utvecklingen blev som den blev. Det kvarstår att vi hade att täcka upp ett gigantiskt budgetunderskott med mycket stora skuldräntor under dessa år. Därför tycker jag inte att vi har anledning att acceptera kritik för att vi inte har satsat mycket stora belopp på investeringar, som i och för sig hade varit önskvärda. Viola Claessons erkännande till mig överlevde inte en replik, men det får jag väl leva med. Jag vill notera att Viola Claesson med nästan litet förakt i rösten sade att banverket lyder order och presenterar en mycket lägre ambitionsnivå än vad SJ gör. Banverket har faktiskt i uppdrag att lägga fram planer utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och en samhällsekonomisk bedömning. Det är ett viktigt uppdrag. Jag har ett intryck av att verket hanterar detta på ett mycket seriöst och kunnigt sätt. SJ har en annan roll som trafikföretag och kan ställa krav utifrån den rollen. Åkerinäringen ställer enorma krav när det gäller utveckling av väganslagen, vilket kan nämnas i detta sammanhang. Roy Ottosson blir naturligtvis aldrig nöjd med vad vi gör på miljöområdet. Låt mig ändå konstatera att införandet av katalytisk avgasrening var och är ett mycket viktigt inslag. Jag noterar att Roy Ottosson erkänner den kraftiga effekt som denna åtgärd har haft på kväveutsläppen och annat. Vi har 3,6 3,7 miljoner personbilar i detta land. Alla nya bilar sedan 1989 är försedda med katalytisk avgasrening. Detta innebär att vi har taxerat ut ca 4 miljarder ifrån det svenska folkhushållet på den miljöinsatsen. Vi kan samtidigt konstatera att motsvarande regler inte existerar i vår omvärld, än. I Östeuropa åker det omkring 40-45 miljoner bilar utan någon som helst reningsutrustning. Det internationella arbetet är naturligtvis av helt avgörande betydelse för om vi skall kunna lösa dessa frågor. Jag är i och för sig optimist. Vi har skärpt avgaskraven för lätta lastbilar och bussar. Vi tidigarelägger skärpningar i avgaskraven för de tunga fordonen, vilket Roy Ottosson är väl medveten om. Vi stimulerar till att man frivilligt skaffar bussar och lastbilar som fyller dessa krav i förtid, med en insats på 450 miljoner. Det är en icke föraktfull insats. 85 milj.kr. per år satsas inom länstrafikanslagen för energieffektivare och mer miljöanpassade fordon. Vi har vidare utrett storstadstrafikfrågorna. Vi förbereder förslag till bilavgifter som kan prövas i Stockholm. Samtliga trafikverk har fått i uppdrag att ta fram planer för hur de inom sina resp. områden skulle kunna begränsa miljöproblemen. Vi har infört miljöskatter på inrikesflyget. Det är en rad av åtgärder som har genomförts, andra arbeten går vidare. Det är naturligtvis mycket viktigt att vi gemensamt kan arbeta i den riktningen. Trafikmiljöproblemen måste självfallet lösas. De kan dock inte lösas genom att vi sätter upp bommar och hinder, så att vi förhindrar människor och transporter att ta sig fram.

Herr talman! De vanliga stockholmarna varken passerar förbi eller står i kön till Café Opera. De bär möjligen omkring drinkarna och de tunga brickorna. Nej, för den stora mängden stockholmare ser dagen och kvällen helt annorlunda ut än för dem som vistas vid stans vattenhål. För den vanlige stockholmaren är vardagen en ständig kamp med arbetstider, restider och barnoch familjeliv. Vanligen är arbetsdagen inkl. resor nio till tio timmar lång. Väldigt många arbetar skift och på obekväma arbetstider. Efter trängsel i överfyllda pendeltåg, tunnelbanor och bussar gäller det att hämta barnen på dagis, laga middag, läsa godnattsaga och finna en stund av gemenskap framför TVn. De flesta är pendlare. Det är ytterst få som har gångeller cykelavstånd mellan bostad och arbetsplats. Den stora mängden arbesplatser finns i centrum och på stråken mot norr. Marknadskrafternas centrifugalkraft gör att vanliga löntagare i bästa fall i allt större utsträckning finner bostäder till överkomliga priser först i allt avlägsnare trakter av regionen. Detta gäller de unga, de nya familjerna, barnfamiljerna och invandrarna. För dem blir livet tyngre, tillvaron tristare och livskvaliteten sämre. Detta förstärks av att regionen fungerar allt sämre. Verksamheter inom service och vård, som är av avgörande betydelse för så mångas livskvalitet, kämpar med stora personalproblem, frånvaron ökar och tjänsterna går inte att besätta. Människorna revolterar mot den tunga vardagen i form av frånvaro och sjukskrivningar. Familjerelationer kollapsar. I en pendlares liv betyder minuterna så mycket. Fem minuters försening gör kanske att man missar anslutningsbussen och kommer tjugo minuter senare. En halvtimme blir en katastrof om det gäller att hämta barn på dagis. För kollektivtrafikens konkurrensförmåga gentemot privatbilen är trafiknätets funktion av avgörande betydelse. I en storstadsregion blir därför kollektivtrafiken och dess effektivitet en utomordentligt viktig fråga när det gäller sociala relationer och liv. Det är en betydelse som inte alla observerar i de delar av landet där skalan är betydligt mindre. Det kan finnas skäl att påpeka dessa sociala konsekvenser i en trafikpolitisk debatt som så mycket hitills har handlat om samhällsekonomi, företagsekonomi, regional politik och miljöaspekter. Storstadens nerver är trafiknäten i järnvägar, tunnelbanor och vägar. Allt behövs för att trafiken skall flyta så snabbt och miljövänligt som möjligt. Ser man på Stockholmsregionen finner man att vissa omfattande investeringsobjekt därför är oundgängliga i både vägnätet och spårnätet. Enbart i regionens centrala delar finns finansieringsbehov på nästan 8 miljarder kronor för investeringar av typen snabbspårväg Gullmarsplan— Alvik — Värtan och modernisering och upprustning av befintlig tunnelbana, södra länkarna Lugnet—Årsta och norra länkarna Norrtull— Värtan. Dessa åtgärder måste anses så omfattande att deras finansiering inte kan klaras utan att de normala investeringarna i de enskilda kommunerna samt hos trafikhuvudmännen förskjuts orimligt långt bort i tiden. Dessa projekt måste därför bli föremål för lösningar i särskild ordning. Stockholmsregionen skiljer sig från andra regioner bl.a. genom det förhållandevis stora spårbundna kollektivtrafiksystemet. Den spårbundna kollektivtrafikens linjelängd är totalt 500 km. Den utgör 6 76 av Stockholms lokaltrafiks hela linjenät men svarar för nästan 60 96 av alla resor. Trafiksituationen skulle vara helt omöjlig utan tunnelbana och lokaltåg. Omkring 175 000 människor kommer varje morgon in till centralstationsområdet med pendeltåg och tunnelbana. Utan spårtrafiken skulle det exempelvis behövas 2 800 bussar för att transportera dessa människor. Att de inte skulle kunna åka bil är helt uppenbart. Det finns genom tidigare beslut möjligheter i regionen att samordna investeringarna i spår och vägar. Dessa förhållanden och problem i Stockholmsregionen tar vi socialdemokrater i länet upp i motion T44. Vi redovisar att investeringsbehoven i regionen för trafikanläggningar totalt beräknas uppgå till 30 miljarder under de kommande tio åren. Stockholmsregionens bilister betalar årligen in 4,5 miljarder kronor i fordonsoch bensinskatter till staten. Under en lång följd av år har av detta belopp 400 milj.kr. årligen gått tillbaka till länet för trafikinvesteringar. Detta är orimligt. Vi har i Stockholms län 20 96 av befolkningen och minst så stor andel av trafikmängden i landet. Detta motsvaras bara av investeringar på 10 90 i trafikanläggningar. Detta innebär att framöver för de närmaste tio åren skulle ca 4 miljarder erhållas från staten till ett investeringsbehov på 30 miljarder. En rimligare tilldelning vore, som sägs i vår motion, att 15—30 96 av från länet inlevererad fordonsoch bensinskatt går tillbaka för investeringar. Märkligt nog har utskottet inget att säga om detta. Sedan en lång tid tillbaka har Stockholmsregionen endast fått en mindre del av anslagen än vad som motiveras av folkmängden och trafikbehovet. Detta förhållande sätter en tvångströja på regionens utveckling när det gäller välfärd, livskvalitet och miljö. Detta föranleder ingen kommentar från trafikutskttet. Vi behöver tillskott av de medel som i dag finns för trafikinvesteringar. Vi säger dock i motionen att vi förstår att även med en uppräkning av de ordinarie anslagen behövs det nya finansieringsvägar för att klara de jättelika trafikinvesteringarna. Vi ställer där vårt hopp till de särskilda s.k. storstadsförhandlarna. På den punkten får vi gehör från utskottet. Jag noterar också att utskottets ordförande här i debatten i dag har antytt att storstadsförhandlarna även skall kunna se som sin uppgift att bedöma de totala medelsbehoven i storstäderna på sikt. Jag vill gärna fråga Birger Rosqvist om det är en riktig tolkning av utskottets inställning på den här punkten. Vi är medvetna om att det förutom de statliga insatserna fordras omfattande insatser från Stockholmsregionens invånare för att klara trafikbehoven. Redan i dag satsas åtskilliga miljarder till kollektivtrafiken via landstingsskatten, som därmed är en av de högre i landet. För de närmaste 15-20 åren räknar landstinget med att kostnaderna för en önskvärd trafikpolitik uppgår till ca 40 miljarder kronor. Detta kräver en insats från statens sida på 20 miljarder kronor, vilket är drygt en fördubbling av nuvarande statliga trafikinvesteringar. Sedan återstår 20 miljarder kronor som måste täckas av landstinget eller genom annan, exempelvis privat, finansiering. Regionens beslut om regional bilskatt är ett exempel på att regionen inser sitt ansvar och också är beredd att leva upp till det. Denna skatt beräknas ge ca 500 milj.kr., dvs. mer än det nuvarande statliga anslaget till trafikinvesteringar i länet. Nu väntar vi på att också staten skall öka sina insatser. Herr talman! Jag förutsätter att den opinionsyttring som görs i motionen och med vad jag här har sagt kommer att beaktas av regeringen i det fortsatta arbetet med trafikinvesteringarna. I annat fall kommer 90-talet att innebära en fortsatt och fördjupad kris i trafiken i Stockholmsregionen. Av arbetstekniska skäl avstår jag från att yrka bifall till motionen i den här debatten.

Herr talman! Åke Wictorsson ställde till mig en direkt fråga som gällde storstadsregionerna. Det är utskottets klara uppfattning att trafiksituationen i storstadsområdena är svår och att det behövs åtgärder för att öka tillgängligheten och förbättra miljön. Det är detta som storstadsförhandlarna skall se på och lägga fram förslag om. Självfallet krävs ekonomiska insatser. Inom ramen för vad som kan anses tillgängligt tror jag att det skall kunna gå att finna en lösning som i varje fall kan förbättra situationen avsevärt. Kammaren övergick till att debattera avsnittet Vägväsende.

Herr talman! Vägnätet är utan tvivel stommen i landets kommunikationer. Det är så att säga det blodomloppssystem som fint förgrenat förser kroppen/landet med näring och liv. Att inte sköta detta ådersystem är som att låta delar av människokroppen förtvina. Sedan en lång följd av år är det vad som håller på att ske i Sverige. Väganslagen har realt sett minskat, när de i stället borde ha ökat. Trafik av olika slag har nämligen ökat kontinuerligt. Inte minst gäller det näringslivets transporter. Lagerhantering är dyr och tidsödande. Speditionsföretag och andra försöker därför minimera lagerhållningen. Just-in-time-systemet är svaret dels på ett tryck på näringarna att sänka kostnaderna för att kunna hålla konkurrenskraftiga priser, dels på köparnas allt bestämdare krav på snabba och säkra transporter. Vi är beroende av vägar — och industrin är beroende av vägar. Den svenska industrin har ett betydande transporthandikapp på grund av den spridda lokaliseringen och vårt perifera läge i förhållande till de stora leverantörsoch exportmarknaderna. Det svenska näringslivets konkurrensmöjligheter är en förutsättning för vår välfärd. Detta betonade också kommunikationsministern för en liten stund sedan. Även om järnvägssystemet byggs ut och förbättras — och det skall ju ske nu — så är en del av godsbefordran inte lämpad för järnvägstransporter. Dels gäller det de korta sträckorna under 50 mil, dels kan det gälla överföring av gods till flygfrakt. Och även i sådana sammanhang där flera omlastningar försenar och fördyrar är godsbefordran per långtradare att föredra. För transporter av skogsvirke, och för alla de hushåll som trots allt inte befinner sig i anslutning till enbart stora leder, är ofta de enskilda vägarna av enorm betydelse. Om man menar någonting med sin slogan Hela Sverige skall leva, så borde man ställa upp på de moderata kraven om mer pengar inte bara till enskilda vägar utan också till statskommunvägar, till länstrafikanläggningar och till drift och underhåll av det statliga vägnätet. Den mest effektiva regionalpolitiska satsningen är en satsning på kommunikationer. Sammantaget har moderata samlingspartiet föreslagit ett 2 miljarder högre anslag än regeringen, varav 1,5 miljarder till vägnätet. Eftersom kommunerna nu i större utsträckning skall vara väghållare i tätort — det är en omläggning av ansvaret som pågår — är det helt oacceptabelt att, som regeringen föreslår i propositionen, kräva att kommunerna skall klara vägarna på anslag som är mycket mindre än tidigare och som skulle medge endast ett ca 40-procentigt bidrag. Utskottet har på denna punkt korrigerat regeringen och föreslår riksdagen att besluta dels att ett högre anslag skall utgå, dels att tidigare gällande 60-procentiga bidragsandel skall gälla. Utskottet föreslår också ett anslag till enskilda vägar som med 100 milj.kr. överstiger vad regeringen föreslagit. Vi har i flera år framhållit att det behövs ytterligare och nya finansieringsformer när det gäller vägnätet. Regeringen ställer sig också positiv till nä ringslivsmedverkan, leasing, lånefinansiering m.m. Emellertid tror vi att detta innebär endast begränsade finansieringsmöjligheter. Det är inte en framkomlig väg, om vägnätets standard skall kunna upprätthållas och om de utbyggnader som är alldeles nödvändiga för bl.a. näringslivets behov skall kunna göras. Mer av till staten från bilisterna inlevererade medel borde användas till vägnätet. För närvarande betalar bilisterna 30 miljarder till statskassan, medan endast ca 9 miljarder går ut till vägnätet. Vägverkets prioritering av angelägna projekt borde dessutom i större utsträckning inriktas på lönsammare projekt. Enligt vägverkets egna uppgifter är endast ungefär hälften av det statliga vägnätet företagsekonomiskt lönsam. Till de lönsamma och angelägna projekten hör motorvägssystemet. E 6 an är den kanske mest olycksdrabbade vägen i Sverige, samtidigt som den är hårt belastad av angelägna näringstransporter. Standarden är mycket ojämn över vägens hela utsträckning, vilket givetvis leder till ryckig trafikrytm. Flera av sträckorna är synnerligen trafikfarliga — kurviga och skymda sträckor på grund av topografins utformning. Trafikintensitetens ojämnhet över året och dessutom över dygnet är ytterligare problem. E 6 är ett ur både trafikoch lönsamhetssynpunkt angeläget objekt. Den s.k. motorvägstriangeln har stor betydelse för varuförsörjningen i hela Mellansverige. En uträtning och förbättring av de tre stora vägar som bildar denna triangel kan innebära att liv sparas och också att tid sparas för enskilda och företag. Vissa sträckor är både trafikfarliga och miljöfarliga, detta senare på grund av att trafiken på sina håll går genom tätorter. Jag vill också nämna behovet av kringfartsleder och förbifarter, kanske främst i anslutning till huvudstaden. E 4-an, som nu går så långt in i Stockholm att byggnader och skulpturer förstörs av bilavgaserna, behöver avlastning. Finns avlastande kringfartsleder kommer dessa att föredras framför en led som trasslar sig delvis inom tättrafikerad stadsmiljö. I fråga om vissa kringfartsleder, t.ex. Österleden i Stockholm, är det inte pengar som fattas. Det är politiskt mod. Här finns hos näringslivet en beredvillighet att finansiera och bygga leden mot att avgift får tas ut. Vissa klart avgränsade, nya projekt, som Österleden, är enligt vår uppfattning lämpliga för avgiftsuttag. Däremot, herr talman, är det helt förkastligt att som nu diskuteras införa bilavgifter — eller vad det nu blir — för att folk skall få använda och köra inom ett område där det tidigare har varit helt avgiftsfritt. Det påstås att Stockholms centrala delar skall skyddas från ytterligare belastning av biltrafik, och därför diskuteras en avgift eller en skatt som skall belasta bilägarna i länet. Om det blir en skatt slår den jämnt utan hänsyn till hur mycket bilägaren kör inom staden. När skatten väl är betald spelar det ju ingen roll om man kör extra mycket. Denna avgift eller skatt kommer därför inte att få någon som helst miljöeffekt utan blir endast ytterligare en pålaga, ytterligare ett sätt att pungslå bilister, bilister som dessutom är invånare i Stockholms län och därigenom drabbas orättvist av extrapålagor i form av Robin Hood-skatt, investeringsskatt, fastighetsskatt och höga levnadskostnader över huvud taget. Den vanlige invånaren i Stockholms län drabbas. Som vi har hört tidigare i debatten finns det faktiskt väldigt många pendlare i Stockholms län, och de pendlarna pendlar både kollektivt och med bil. Men vägar, herr talman, behövs också för busstrafik, för kollektivtrafik. I en reservation har vi från moderat sida föreslagit ett ökat anslag till länstrafiken, vilket skulle kunna innebära en förbättring av kollektivtrafiken i länen. Vi kräver från moderat håll att en fast andel av till staten inleverade skattemedel återförs till regionerna. Det är nödvändigt att man lokalt och regionalt långsiktigt kan överblicka sina planeringsoch genomförandemöjligheter. Det är också, med hänsyn till de behov av förbättringar och investeringar som finns, nödvändigt att vägverket får redskap för att fullgöra det som ju hela samhället önskar. Det är helt enkelt nödvändigt med ett system som gör det möjligt för vägverket att överblicka medelstillgången flera år framåt och utifrån detta planera för underhåll och byggande. Det är också enligt vår mening önskvärt att det finns ett samband mellan nyttjandet av vägarna och de avgifter man betalar samt mellan vad bilisterna totalt betalar in och vad de får ut i form av goda vägar. En del av de skatter och avgifter som nu betalas till staten borde kunna gå direkt till vägverket, och detta, liksom även andra tillkommande finansieringsformer skulle, om de genomförs, leda till ett förslag om att vägverket ombildas till affärsverk. Detta föreslås av oss i en motion och en reservation till betänkandet. Vi vänder oss med skärpa mot ett införande av automatisk hastighetsövervakning. Stora integritetsproblem uppstår vid bildregistrering, och i samband med det föreslagna s.k. ägaransvaret kommer ytterligare problem att uppstå. Skall t.ex. angivelseplikt finnas? Inget land i världen tillämpar ett sådant ägaransvar, inte heller de som har automatisk hastighetskontroll. Jag vill påminna om att rikspolisstyrelsen avrått från automatisk hastighetsövervakning. I förhållande till regeringsförslaget innebär trafikutskottets förslag på flera punkter klara förbättringar. Det gäller som nämnts anslag och bidragsnivå till statskommunvägar. Det gäller också anslagets storlek i fråga om enskilda vägar. Även regeringens förslag om en fond på 5 miljarder för infrastruktursatsningar blev underkänt av utskottet. Det visade sig, vilket vi även påpekade från moderat håll, att det varken var klart varifrån pengarna skulle tas, hur de skulle användas, vem som skulle fatta beslut om utnyttjandet av medlen eller hur de skulle placeras och administreras. Utskottets majoritet avvisar förslaget om en fond men anmodar regeringen att återkomma med ett mer genomarbetat förslag och ett anslag. Herr talman! Från moderata samlingspartiet menar vi att om det visar sig att 5 miljarder kan frigöras för infrastrukturinvesteringar, bör dessa anvisas över budgeten på ordinarie anslag. I vart fall, herr talman, avser vi avvakta vad utskottets begäran till regeringen kan leda till. Herr talman! Jag yrkar bifall till och kommer att begära rösträkning på reservationerna 15 och 34. I övrigt står givetvis moderata samlingspartiet bakom även övriga reservationer från vårt parti, men vi kommer inte att begära votering på dessa.

Herr talman! Att människor och gods kan färdas effektivt och snabbt mellan olika landsdelar är närmast en självklarhet i en välfärdsstat och även en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling och tillväxt. De moderna synsätten vad gäller materialhantering och lagerhållning, system med sista-minuten-leveranser, osv. ställer stora krav på snabba och säkra transporter. Samtidigt utgör trafik och transporter en av det moderna samhällets största källor till miljöförstöring. Vi får samtidigt inte glömma att bilen är en av de uppfinningar som betytt mest för enskilda människors frihet. Bilen ger flexibilitet, den löser en mängd problem, den spar tid. Den är ofta det enda realistiska färdmedlet för våra resor i arbetet och under fritiden. Bilen är alltså mycket mångsidig. Det är således inte underligt att personbilen står för den allt övervägande delen av persontransportarbetet i Sverige. Även med omfattande stimulanser och de kvalitativa förbättringar som är nödvändiga när det gäller kollektivtrafiken kommer personbilen också i framtiden att utgöra ett väsentligt inslag i trafikbilden. Personbilarna orsakar även genom sitt antal de största utsläppen från trafiken; det är också en sanning. Men då uppstår naturligtvis frågan: Skall detta miljöproblem åtgärdas genom att man renar bilen och stimulerar till alternativ där det kan vara och bli lönsamt? Eller skall detta miljöproblem tacklas genom förbud, inskränkningar, regleringar, genom att man medvetet blundar för investeringsbehov i vägarna och hävdar, att för miljövänlig trafik behövs inga motorvägar och inga kringfartsleder? Här går en skarp gräns mellan liberal politik och icke liberal politik, draperad i vänsterkläder — i klarspråk en politik företrädd av kommunister och miljöpartister. Vi som politiska företrädare har ett ansvar för att bygga och underhålla ett vägnät av god standard. Men ytterst har också varje trafikant ett personligt ansvar för bilens användning och dess påverkan på miljön, Jag vill, herr talman, här ta upp också den ovanliga åtgärden att i en reservation argumentera emot en motion som dess värre inte vunnit gehör och inte heller har fått stöd av en majoritet i utskottet. Denna argumentation kan inte få stå oemotsagd, allra helst som det som vänsterpartiet, med sina kommunister, och miljöpartiet påstår i detta sammanhang i sak är fel. Det är nämligen så att kringfartsleder förbi såväl större städer som mindre orter ökar effektiviteten i trafikföringen. Det är samtidigt en god miljöinvestering. Säkerheten för främst oskyddade trafikanter förbättras avsevärt. Det kraftiga buller som uppkommer i tätorter i och med reflekterande ljud och i samband med ständiga accelerationer, kan avskärmas och minskas genom väginvesteringar i kringfartsleder. Utsläppen minskar därför att fordon som kan framföras i jämn hastighet förorenar väsentligt mindre än fordon som står stilla och framförs med ryckig fart. Även bränsleförbrukningen minskar i allmänhet vid jämn fart. Vägar med från trafiksäkerhetssynpunkt bra kvalitet och vägar som är dimensionerade för den aktuella trafikmängden — förhoppningsvis får vi också någon gång råd med den prognosticerade trafikmängden — innebär en möjlighet till en jämn hastighet för trafiken. Jämn hastighet innebär inte nödvändigtvis en hög hastighet, Däremot leder vägar som är konstant underdimensionerade, med många hinder och upprepade hastighetsnedsättningar för att tillgodose trafiksäkerheten, till en ojämn trafikrytm. Den ojämna trafikrytmen leder till fler skadliga utsläpp, ökad energiförbrukning och störande buller. Att avstå från att bygga bra vägar i syfte att hindra trafiken är att skapa ökad irritation och minskad framkomlighet. I praktiken innebär det — och det vet de flesta människor — att miljön försämras. Till detta kommer ökade kostnader för transporter, vilket är en mycket viktig faktor, minskad samhällsekonomisk effektivitet, som är ytterligare en mycket viktig faktor, och ökade trafikskador. I stället måste slutsatsen självfallet bli: bra vägar är bra för miljön, och dåliga vägar är dåliga för miljön. Jag vill med detta som bakgrund yrka bifall till reservationerna 15 och 43. Herr talman!

Det är en självklarhet att handikappade i så stor utsträckning som möjligt skall kunna utnyttja trafikmedlen. Men det finns betydande hinder för detta. Riksdagen antog år 1979 en lag om handikappanpassning i trafiken. I samband med detta uttalade riksdagen att anpassningen borde genomföras under en tioårsperiod. Men sedan dess har inte mycket hänt för att öka tillgängligheten i trafiken för de handikappade. Det är därför motiverat att yrka bifall till reservation nr 35. Jag vill slutligen också notera en sak som vi i folkpartiet hittills nöjt oss med att ta upp i ett särskilt yttrande, men det är en faktor som är värd att ta upp i det sammanhang som har med vägar och trafiksäkerhet att göra. Det handlar om den automatiska hastighetsövervakning som nu pågår, som med rätta utsätts för en hårdhänt granskning i massmedia och som delvis är föremål för en upprörd debatt bland allmänheten. För att komma till rätta med hastighetsöverträdelser är det ur både trafiksäkerhetssynpunkt och miljösynpunkt viktigt att också beivra de överträdelser som sker. Vi hävdar att automatiserad hastighetsövervakning ökar sannolikheten för att upptäcka hastighetsöverträdelser. Därav skulle man kunna dra den slutsatsen att det är bra att automatisera hastighetsövervakningen. Men vi måste naturligtvis ur allmän resursförbrukningssynpunkt ställa kravet att denna hastighetsövervakning, som innebär investeringar, koncentreras till sträckor som är särskilt olycksdrabbade, där miljön är särskild drabbad eller till sträckor där det är särskilt viktigt att överträdelser av hastighetsbestämmelserna faktiskt beivras. Men det sätt på vilket systemen för automatisk hastighetsövervakning nu är utformade — med slumpvis uppsatta apparater litet här och där runt om i landet — uppfyller inte de kriterier vi ställer. Dessutom kommer detta enligt vår uppfattning i konflikt med rättssäkerhetsoch integritetsintressen. Den nuvarande utformningen är inte till fyllest. Vi krävde från folkpartiets sida att noggranna utredningar skulle göras från början, dvs. innan försöksverksamheten startade. Nu har regeringen låtit försöksverksamheten starta, och rättssäkerhetsoch integritetsfrågorna prövas vid själva försöket. Detta är enligt vår uppfattning mycket betänkligt. Jag vill särskilt noga poängtera detta i det här sammanhanget. Herr talman! Jag noterar att kammaren har en stor arbetsbelastning, vilket gör att vi av formella skäl avser att inte belasta kammaren med att full följa övriga reservationer — förutom de tre som jag har yrkat bifall till här och de som Hugo Bergdahl senare kommer att yrka bifall till — med någon votering. Folkpartiet står självfallet bakom också de ståndpunkter vi gett uttryck för i dessa övriga av oss undertecknade reservationer.

Herr talman! Som jag konstaterade i föregående debattomgång är resurserna till drift, underhåll och byggande av vägar alldeles för små. I den situation som råder, med knappa ekonomiska resurser, tror jag det är viktigt att i första hand använda de tillgängliga medlen till att upprätthålla de nuvarande vägarnas tekniska standard samt att återföra kraftigt förslitna delar av vägnätet till en godtagbar standard. Det gäller med andra ord att i första hand slå vakt om redan investerat vägkapital. Det är angeläget att den svenska trafikpolitiken, särskilt vägpolitiken, bygger på en realistisk uppfattning om bilens betydelse och funktion i vårt samhälle. Omkring 75 Ze av allt persontransportarbete sker med bil. Denna andel varierar kraftigt mellan olika regioner i landet. Andelen varierar också kraftigt mellan olika typer av ändamål med resandet. I stora delar av vårt land är bil det enda realistiska alternativet för att man skall kunna ta sig till och från arbetet, liksom för att nå dagligvaruhandel, sjukvård, kulturoch fritidsutbud. Det är bara där resandeunderlaget är någorlunda stort som det finns möjlighet att erbjuda kollektivtrafik på acceptabla ekonomiska villkor. Även för fritidsresor och släktbesök, kanske framför allt för barnfamijer, kommer bilen att spela en framträdande roll under överskådlig tid. Biltrafikens omfattning är till stor del en följd av den samhällsplanering som har bedrivits under de senaste decennierna och som bl.a. medfört att avstånden mellan bostad, arbete och service hela tiden ökat. Det är angeläget att den framtida samhällsplaneringen får en annan inriktning. Det är också viktigt att miljökraven på bilarna successivt skärps. Herr talman! En mycket betydande del av det statliga vägnätet består av grusvägar. Det är framför allt länsvägnätet som saknar beläggning. Hela 3 000 mil av sammanlagt 8 000 mil länsvägar saknar beläggning. För utvecklingen av glesbygden spelar vägstandarden en avgörande roll. En kraftfull satsning på upprustning av vägnätet genom att belägga grusvägarna och förstärka deras bärighet är därför en angelägen regionalpolitisk satsning. Det är också ett lämpligt sätt att i konkret handling visa att statsmakterna tagit intryck av kampanjen Hela Sverige skall leva, som drivits under några år. Det finns också viktiga näringspolitiska skäl att göra en kraftfull satsning på upprustning av grusvägarna. Dessa vägar har t.ex. ofta en stor betydelse för skogsindustrin. Denna är en av våra i särklass främsta exportnäringar och tillför oss för varje år handelsintäkter på i storleksordningen 50 miljarder kronor. Jag var för egen del i Västernorrland för ett par veckor sedan och tittade på vägar och talade med åkare som i första hand arbetade med virkestransporter. Det var ingen uppmuntrande syn. Ungefär 100 mil av vägnätet i Väs ternorrland var stängt för tung trafik — samtidigt som virket skall ut ur skogen. Detta är fallet trots att det i år har varit en ovanligt skonsam vinter.

Det är angeläget att dessa regioners möjligheter att utveckla ny sysselsättning, exempelvis genom utbyggd turism, inte hämmas av låg vägstandard. Centern har därför krävt ett tioårsprogram för upprustning och beläggning av grusvägar, och vi anslår i vårt budgetalternativ 1 miljard kronor för det ändamålet för det kommande budgetåret. Herr talman! De enskilda vägarna utgör landets i särklass längsta vägnät. Det är en mycket viktig del av det integrerade vägnätet. En mycket stor del av alla transporter börjar eller slutar just på enskilda vägar. Det finns inom vägverket planer på att föra över delar av det som i dag är allmänt vägnät till enskild väghållning. Statsbidragen till de enskilda vägarna har under ett stort antal år varit för knappt tilltagna, vilket har inneburit att ett stort antal enskilda vägar som i och för sig uppfyller kraven för att få statsbidrag inte har kunnat ta sig in i statsbidragssystemet. Vägverket har nu fått gå ut till de enskilda väghållare som är inne i systemet och avisera att bidragsprocenten kommer att sänkas. Det är därför glädjande att en majoritet i utskottet har lyckats enas om att öka anslaget till driften av enskilda vägar med 100 milj.kr. Det är bara att beklaga att socialdemokraterna har reserverat sig på den punkten. Höjningen med 100 milj.kr. innebär att den aviserade sänkningen av statsbidragsprocenten inte behöver genomföras. Det innebär också att de flesta av de enskilda vägar som uppfyller kraven också kan tas in i statsbidragssystemet, Herr talman! Vidare finns det s.k, LTA-anslaget, dvs. anslag till länstrafikanläggningar. Från centerns sida har vi hela tiden hävdat att denna anslagskonstruktion inte är särskilt bra. Vi tycker att man i stället direkt på den centrala politiska nivån skall dela upp anslaget på ett antal underanslag. Det handlar om länsvägar, länsjärnvägar, statskommunvägar, kollektivtrafikanläggningar, miljövänliga trafikmedel och cykelleder. Många gånger är det viktiga centrala politiska frågeställningar huruvida resurser skall styras t.ex. till länsjärnvägar. Den möjligheten avhänder vi oss från riksdagens sida med den anslagskonstruktion som för närvarande finns. Det är därför som vi från centerns sida har dels krav på en annan anslagskonstruktion, dels krav på ytterligare resurser till olika delområden, framför allt till länsjärnvägar, kollektivtrafikanläggningar och till övriga miljövänliga trafikmedel. Samtliga oppositionspartier har på denna anslagspost olika yrkanden på hur mycket medel som skall anvisas över det s.k. LTA-anslaget. Vi får väl se i den votering som följer om det går att finna en minsta gemensamma näm nare mellan oppositionspartierna för att åtminstone åstadkomma någon förbättring. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga några få ord om riksvägarna. Det finns redovisat ett stort uppdämt behov av att komma i kapp med eftersläpande underhåll och också nyinvestera i nya vägsträckningar, t.ex. att förlägga de stora riksvägarna utanför tätorter. Med nuvarande anslagsnivåer, och även om de höjs litet grand, kommer det att ta något hundratal år innan behoven kan tillgodses. Även om det går att för vissa objekt finna andra finansieringsformer — som vi har talat om tidigare — torde ändå inte alla de önskvärda projekten kunna genomföras. Jag tror därför att det är viktigt att i stället satsa på att försöka uppgradera det nuvarande vägsystemet, stora delar av de nuvarande riksvägarna, genom att t.ex. anlägga stigningsfiler, trafiksäkrare korsningar och särskilda omkörningssträckor. På så sätt kan standarden höjas på de vägar som redan finns så att de kan användas -— eftersom det kommer att ta så lång tid innan nyanläggningarna kan ske. Herr talman! I detta avsnitt i trafikutskottets betänkande vill jag yrka bifall till reservationerna 27, 28 och 36.

Herr talman! Det finns en fråga som ingen av de tre föregående talarna har berört. Om denna debatt är sig lik kommer inte heller Olle Östrand att beröra denna fråga. Det gäller de problem som sammanhänger med att biltrafiken ständigt har ökat, inte bara i Sverige utan även i resten av Europa. Det är en sådan enorm trafikökning att t.o.m. den miljöansvarige inom EG, enligt en kort artikel i Dagens Nyheter i dag, fruktar att dessa problem kommer att leda fram till fullständigt kaos. Trots att detta förhållande råder, reser de flesta av er som har talat inga invändningar mot att prognoserna för tiden fram till år 2000 ser ännu värre ut. Tala om låt-gå-politik, Elving Andersson! Jag anklagar inte framför allt centern, för ni vill ju satsa på järnvägar så att bilismen även på det sättet kan minskas. Men er övriga anklagar jag för att inte med ett enda konkret förslag visa att ni anser att bilismen måste minska. Ni tar inte ställning för detta. Tvärtom har ni t.o.m. i debatten i dag pläderat för en tillväxt som har att göra med just biltillväxten. Undra på att jag i alla sammanhang när vi diskuterar dessa frågor nämner Volvo! Det går inte av bara farten, utan det bygger naturligtvis på en analys av hur samhället ser ut i dag. Volvo står i dag för ca 11 90 av den svenska bruttonationalprodukten. Det är som gamle Sträng en gång sade: ”Det som är bra för Volvo är bra för Sverige.” Den filosofin, fast i en ännu mer nyliberal tappning, gäller ju för de borgerliga partierna och socialdemokratin än i dag — men i mer forcerad takt. Det är därför ni inte vågar andas om att biltrafiken måste minska. Ändå är det denna trafikökning, inte minst av de tunga fordonen, som ligger bakom det mycket stora underhållsbehov som finns när det gäller vägarna. Det slitage som den tunga trafiken, både transitoch den inhemska trafiken, under åratal har åstadkommit har man aldrig lyckats bygga i kapp. Sedan spelar man på ett naivt sätt med den kapitalförstöring som detta innebär. Ja, men var med och gör någonting radikalt för att det inte skall bli ännu värre i framtiden! Men vad har ni i stället gjort? Alla, utom miljöpartiet och vpk, har sagt ja till att EG-anpassa vikterna när det gäller de tunga fordonen. Då glömmer ni att på det nedslitna svenska vägnätet finns det — och kommer att finnas — massor av vägkilometer som inte får befaras av de nya tunga fordonen som Sverige på beställning av EG kommer att tillåta. Är det flexibilitet? Jag gissar att Olle Östrand har tagit del av samma kartor som jag, dvs. de kartor som har utarbetats speciellt för de av landets yrkeschaufförer som kör tunga fordon. Chaufförerna skall av dessa kartor kunna utläsa vilka vägar de kan ta mellan olika orter i olika regioner av landet för att inte fara på förbjudna sträckor med sina tunga fordon. Man ser väldigt tydligt, Olle Östrand, att det är massor av vägsträckor som inte är farbara med tunga fordon och att man på det här sättet får färdas ännu längre sträckor med tunga, nedsmutsande fordon — för att inte tala om slitaget, kapitalförstöringen osv.! Man gör allt detta i stället för att ta tag i huvudproblemet, nämligen att transportsystemet måste byggas ut och omvandlas på ett sådant sätt att man inte behöver så många bilar. Då handlar det naturligtvis om att järnvägen måste kunna ta emot mer gods, men också mer av persontransporter, så att privatbilismen också kan minskas. Under årtionden har många sett bilen som en frihetssymbol. Jag tycker mig nu märka att det kanske är möjligt att få i gång en debatt om huruvida bilisterna i Sverige tror att det går att ha kvar den känslan framledes när de inser vad som är på gång och vilka intressen som faktiskt styr den här utvecklingen. När antalet bilar ökar till en viss mängd hotar de friheten. T.o.m. bilindustrin har insett detta problem. Man vet att det inte går att asfaltera bort alla trängselproblem hur många träd och åkrar som än offras för nya motorvägars skull, som i t.ex. Bohuslän. Därför måste man finna en ny intressant lösning, och det har man gjort. Det är det som regeringen tidigare inför det stora trafikpolitiska beslutet 1988 kallade för ”bilismens andra utvecklingsvåg”. I dag, Olle Östrand, kan vi se hur personer blir aggressiva och förbannade när de färdas på vägar där det finns elektroniska hastighetsövervakningssystem. Jag förstår deras ilska. En del är så ilskna att de t.o.m. slår sönder dessa apparater. Vad dessa personer inte vet är att detta endast är en liten del av det framtida heldatoriserade bilvägssystemet i Sverige. I förlängningen ligger en utveckling där autopiloter, precis som i flyget, tar över bilförarens roll. Det pågår ett omfattande samarbete mellan världens elektronikindustri och bilindustrin, och med på ett hörn finns också vapenindustrin, eftersom det handlar om en ny form av teknik som är användbar också i militära sammanhang. Dessa forskningsresurser satsas på beställning av den västeuropeiska bilindustrin. Svenska bilister och icke bilägare satsar i egenskap av skattebetalare redan mångmiljonbelopp på dessa projekt. Allt detta för att man vill förtäta biltrafiken för att prognoserna skall slå in och för att bilindustrins fortlevnad skall kunna garanteras. Man vågar inte att tänka tanken — och det kommer att bli en mycket besvärlig situation — att bilindustrin i Sverige rasar ihop när den står för så stor andel av bruttonationalprodukten.

Man bör också föra över forskningspengar från de projekt som jag tidigare talade om, Prometheus och Drive, till mer miljövänliga trafikområden. För att inte Olle Östrand skall behöva ägna tid i sitt tal åt att antyda att jag och mitt parti vill utrota bilismen eller att vi tror att det går att få ett samhälle att fungera utan bilar, vill jag bara säga att den debatten behöver inte Olle Östrand ta upp. Precis som flera andra här har sagt kommer bilen att behövas också i framtiden, men det gäller att på olika sätt genom samhällsplanering och genom vettiga satsningar minska behovet av bilresande och tunga transporter på landsväg. Det är vpk:s politik i de motioner som vi här har presenterat. Herr talman! Jag har redan yrkat bifall till de 14 av sammanlagt 49 reservationer som vpk står bakom. Vi har i samarbete med centern och miljöpartiet eller själva naturligtvis samma inriktning som när vi avgav dessa reservationer. Vi står alltså bakom alla reservationer som vi har signerat.

Herr talman! Vårt vägtrafiksystem kan ses som en direkt utveckling av de medeltida sätten att förflytta sig med häst och vagn. Genom att vi är så många fler och genom att vi kan pumpa upp hästkrafterna från jordens oljedepåer har detta medeltida transportsystem blivit olidligt. Vägtrafikens skadeverkningar är enorma. Ingen annan verksamhet dödar och lemlästar tiotusentals personer om året, bullerstör miljoner människor, släpper ut så stora mängder giftiga, dödliga och nedbrytande ämnen i människors närmiljö som just biltrafiken. Själva vägarna upptar en yta så stor som Värmland. Räknar vi dessutom in impediment och direkt bullerstörda ytor går hela Götaland åt för den svenska vägtrafiken. Detta är ganska lätt att räkna fram. Jag vet inte om människor i riksdagen och i övriga Sverige är medvetna om vilka enorma arealer som åtgår för trafiken. Vi har närmare 4 miljoner fordon som tar stor plats i anspråk. Varje personbil kräver minst 60 m? för parkering och manövrering, men utnyttjas i trafiken högst 5 96 av tiden. När Roy Ottosson och jag promenerade hit i morse fick vi snällt vänta för långa köer av soloåkande arbetspendlare på Myntgatan. Från Stallbron kunde vi se ut över igenkorkade Vasabron och Centralbron. Bilpendling är ett korkat sätt att ta sig till och från jobbet. Såsom samhället har anpassats till biltrafiken är kostnaderna för bilen, vid sidan av ”brödet” och bostaden, en av de tre tunga posterna i hushållens budget. Trots — eller kanske just på grund av — bördan kan man konstatera att alla tre posterna är kraftigt subventionerade, om så på vitt skilda sätt. Nu talas det alltmer om att avreglera matpriser och bostadsmarknad. Ja, det är sannerligen hög tid att även avreglera smygsubventioneringen av biltrafiks ystemet. Låt bilismen betala sina kostnader fullt ut, för miljöförstöring, död och lemlästning! Jag vill även uppmärksamma de mera svårgripbara skadeverkningarna av den korkade vägtrafiken. Någon har påpekat att med bilismens genombrott på 50-talet så började en försvagning av politiskt, kulturellt, fackligt och folkligt engagemang. Bilåkandet blev som ett ”intresselöst välbehag” med en passiviserande inverkan på människorna. Det talas mycket om vad bilen betyder för att bryta isolering. Samtidigt är bilen en barriär och ett flyktredskap. Man accepterar en undermålig vardagsmiljö och kompenserar den genom bilen och bilresor. Genom att bilen och dess kostnader upptar så mycket av vår miljö, våra tankar och vår konsumtion minskar våra insatser på andra områden, närgemenskap, lokala intressen, hushållning, kultur och motion. Herr talman! Det betänkande som ligger till grund för dagens debatt har rubriken Trafikens infrastruktur. Jag kan inte finna att det handlar så värst mycket om infrastruktur. Infrastruktur är mycket mer än överväganden om anslag till vägar och järnvägar. Ett betänkande om trafikens infrastruktur borde behandla övergripande systemfrågor, sådana som miljöpartiet de gröna uppmärksammar i sina motioner. Man borde fundera litet över Sveriges geografi, de svenska landskapen, ortssystemet och hur detta har byggts upp historiskt och varför det ser ut som det gör och slutligen vilken typ av infrastruktur vi bör satsa på. Vi kan konstatera att Sverige ser mycket olika ut söder och norr om Dalälven. I söder bor närmare 8 miljoner eller 90 260 av befolkningen. Här har vi ett utvecklat nätverk med ett tjugotal centralpunkter i någorlunda jämstora län i landskap med en variation mellan slätt och skogsbygd. Det karakteristiska avståndet mellan dessa länscentra är tio mil. Norr om Dalävlen har vi en helt annan struktur. Vid Norrlandskusten bor den övervägande delen av den dryga miljonen invånare. Kustens och älvdalarnas bosättningar understryker det naturgeografiska fiskbensmönstret i Norrland. Det karakteristiska avståndet mellan länscentra i Norrland är tjugo mil. På grund av den här församlingens, riksdagens, ovisa beslut i mitten av 1800-talet har vi i dag ett järnvägsnät som till stora delar missar det naturliga ortssystemet med så där fem mil, såväl i söder som i norr. Under senare decennier har vägnätet byggts ut från mer verklighetsanpassade utgångspunkter. Således har vi direkta och stora biltrafikleder mellan centralorterna i hela Sverige, medan järnvägen oftast hamnar vid sidan av. Detta är sorgligt eftersom järnvägstekniken från alla reala ekonomiska och ekologiska utgångspunkter har framtiden för sig, medan bilismen med samma utgångspunkter bör bantas rejält. Enligt det övergripande målet skall trafikpolitiken till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad erbjuda en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning i hela landet. Miljöpartiet de gröna menar att denna målsättning inte alls stämmer med den trafikpolitik som riksdagens bilsynta majoritet i praktiken ägnar sig åt. Med målet om säker och miljövänlig trafik borde vägtrafiken med alla till buds stående medel bantas, dämpas och flyttas över till spårburna lösningar. Frågan är om det inte också är dags för helt nya transportlösningar, sådana som ännu inte har kunnat utvecklas på grund av att ”volvodemokraterna” sätter käppar i hjulet, nästan bokstavligt talat. Jag gläder mig åt att i debatten här i kammaren i morgon om trafikforsk ningen kunna visa bilder på ett sådant helt nytt transportsystem, det s.k. spårbilsprojektet. Herr talman! Vägtrafiksystemet är pensionsfärdigt, konkursmässigt, medeltidsaktigt, tekniskt undermåligt, kort sagt en katastrof för hela samhället. Vägtrafikens roll måste därför omprövas radikalt. Bilen bör ses som ett komplement till företrädesvis spårburen kollektivtrafik. Bilen i sig kan utmärkt väl kollektiviseras. Det är inte nödvändigt att var och en äger en bil för ett litet behov och för alla transporter, både brudar och potatisar. Jag menar att det ofta vore naturligare att äga sin bostad men hyra bil, i dag är det oftast tvärtom. Vägar och biltrafik hör hemma i en regional skala. Varken persontrafik i bil och buss eller godstrafik behöver förekomma på längre sträckor än 10 mil i södra Sverige och 20-30 mil i Norrland, vilket jag framhöll i min genomgång av den naturgeografiska strukturen i Sverige. Både gods och människor kan transporteras på järnväg längre sträckor. Det finns ingen som helst anledning att lägga en enda krona på bärighetshöjande åtgärder för att anpassa sig till EGs lastbilsekipage. Sverige har för övrigt goda möjligheter att transportera tungt gods i kustsjöfart. Varför inte ta upp timmerflottningen igen, Elving Andersson? Då skulle vi kunna ytterligare minska belastningen på de norrländska vägarna. Vägarna bör således ses som regionala infrastrukturer. Jag ifrågasätter hela systemet med rikstäckande vägnät, Europavägar och riksvägar. De regionala vägnäten behövs däremot, särskilt i Norrland. Där behövs investeringar, reparationer och underhåll. I södra Sverige behövs i stort sett bara att vi underhåller efter hand alltmer sparsmakade regionalt uppdelade vägnät. De verkligt stora satsningarna i trafikens infrastruktur bör ske i helt nya järnvägar och dubblerade spår, så som väl Roy Ottosson snart skall redovisa. Dessutom bör helt nya transportleder kunna utvecklas, i första hand i storstadsområdena, för att eliminera massbilismen, men som sagt mera därom i morgondagens debatt. Herr talman! Jag står självfallet bakom miljöpartiet de grönas alla reservationer i trafikutskottets betänkande.